Fru talman! Som framgick av herr Larssons i Umeå anförande gäller det en relativt ny beskattningsform som vi diskuterar under skatteutskottets betänkande nr 17. Det behandlar den s.k. arbetsgivaravgiften, men jag tycker nog att det är fullt riktigt som herr Larsson i Umeå gjorde, att tala om avgiften som en skatt, därför att den har ju ändå blivit detta. I reservationen 2 påpekar vi hur stor betydelse den här skatten eller avgiften har samhällsekonomiskt. Vi konstaterar att 2 miljarder kronor tillförs statskassan den här vägen, dvs. mer än vad vinstskatten från företagen inbringar. Det gäller alltså en relativt ny beskattningsform. När vi i riksdagen år 1968 beslutade om den första procenten i arbetsgivaravgift, hette det att man skulle införa arbetsgivaravgiften som en beskattningsform för företagarna. Dessa gjorde en viss vinst vid mervärdeskattens införande, och därför skulle man med denna arbetsgivaravgift beskatta företagen så att de skulle hamna i samma läge som före mervärdeskattens genomförande. Den andra procenten i avgift beslöts och genomfördes hösten 1970. Vi som satt i riksdagen då har det i gott minne. Den gången var motiveringen att det behövdes en allmän ekonomisk åtstramning och att denna extra arbetsgivaravgiftsprocent skulle verka lönedämpande inför avtalsrörelsen, så att lönekraven inte skulle bli så stora. Utskottet har i sin skrivning påpekat att denna beskattningsform har tekniska och uppbördsmässiga fördelar, och det skall jag gärna skriva under på. Det är mycket lätt att driva in skatt den här vägen. Det är t.o.m. så lätt att man kanske kan ha anledning att befara, att den kommer att användas för att höja skatten även i fortsättningen, på samma sätt som man gjorde i höstas. Både den nuvarande och kommande finansministrar kommer alldeles säkert att ha problem med statskassan. Då kommer man att den här vägen på ett enkelt och smidigt och, som utskottsmajoriteten säger, tekniskt och uppbördsmässigt tillfredsställande sätt kunna höja skatten. Just med detta som bakgrund tycker jag att det verkligen finns anledning att göra en översyn av hur denna skatt verkar. Vi vet egentligen inte mycket om det. Jag har konstaterat att man vid första procentens införande sade, att detta var en skatt som man skulle lägga på företagarna. Men när man införde den andra procenten, lade man lönekravsdämpande synpunkter på det, och därmed blev det väl klart utsagt den gången, att det var löntagarna som fick betala den andra procenten i form av en procents mindre löneutrymme. Det är svårt att säga om arbetsgivaravgiften som skatt betraktad drabbar företagen eller om den drabbar löntagarna. Man kan väl utan att begå alltför stora fel säga att detta är en form av skatt före lön. Det betyder i så fall att det är en skatt som tas av det löneutrymme som skulle finnas. Alltså är det i mycket stor utsträckning löntagarna som drabbas av den, och företagarna blott till den del som de får erlägga avgift på den egna inkomsten från företaget. Det kan sättas många frågetecken här. Man kan utan vidare säga att denna form av beskattning inte är en progressiv beskattning — det är fullt tydligt. Hur den verkar vet man inte, men den drabbar hårt de personalkrävande näringarna betydligt hårdare än andra näringar. Och hur den kommer att påverka näringslivet, hur den kommer att påverka löneutvecklingen är rätt svårt att uttala sig om. Det är många motioner — åtta stycken — väckta beträffande arbetsgivaravgiften. Man kan naturligtvis säga att de är beroende på kverulans, om man så önskar, men jag vill bestämt påstå att motionsyrkandena och kraven i stället bygger på en saklig kritik. Vi har i reservationen 2 sammanfört strängt taget alla de här motionerna och begärt att man skall göra en grundlig översyn av arbetsgivaravgiften som skatteform betraktad. Men då har vi inte bara hållit oss till det som har krävts i motionerna, utan vi menar att den utredningen och den översynen skall sträcka sig vidare, så att man verkligen konstaterar hur en beskattning av detta slag verkar på näringslivet, på löneutvecklingen, på skatteförmågan osv. Jag skall inte på något sätt gå in på en delredovisning av motionerna. Jag vill bara säga att när det gäller reservationen 1 så har jag och mina kamrater från centerpartiet inte anslutit oss till den, helt enkelt av den anledningen att vi anser att de spörsmål som tas upp i den reservationen även täcks in av reservationen 2. Vi tycker att det kan vara riktigare att sammanföra även de problemen till den utredning vi vill ha omkring det här systemet. Åtminstone jag kommer därför att avstå från att rösta beträffande den första reservationen, därför att jag tycker den har så stark anknytning till reservationen 2. Vi har från centerpartiet även i ett särskilt yttrande talat om att vi i de frågor som berörs i reservationen 1 har väckt en motion, som behandlas av kulturutskottet. Vi framhåller i motionen att vi skulle vilja se andra former för hjälp till de organisationer som det här är fråga om, nämligen direkta bidrag. Med det anförda, fru talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen 2 vid skatteutskottets betänkande.

Fru talman! Arbetsgivaravgiften har, som redan har sagts, blivit den nya beskattningsformen i vårt samhälle, vilken man tydligen varit nödsakad att tillgripa efter det att man har uttömt möjligheterna att höja den direkta beskattningen och den vanliga indirekta beskattningen. Det är mot den bakgrunden som vi menar att det är nödvändigt att man nu ser över hela den här förordningen. Det är, som det också har sagts, mycket lätt att höja denna beskattning, det fick vi erfara i fjol när skatten höjdes med inte mindre än 100 procent.

Konkurrensläget blir ytterst besvärligt, eftersom denna beskattning genom arbetsgivaravgiften helt enkelt är en kostnadsfaktor som leder till en fördyrad produktion. Vi måste därför se på den här skatten med ett visst allvar. Det finns ju i dag en mycket stor arbetslöshet, och de personer som för närvarande på något sätt är föremål för samhällets omsorg närmar sig 150 000. Mot den bakgrunden är det ännu mera egendomligt att man har en skatt på arbetet som sådant. Det är också så att den här skatten drabbar ganska egendomligt. Många som arbetar i sitt eget jordbruk eller i sitt eget lilla företag får ju betala arbetsgivaravgift på hela sin samlade inkomst, trots att den inte sällan avser även intäkter av kapital. Det är ett förhållande som har berörts i en del av motionerna. Att vi vet så litet om denna skatts verkningar på samhällsekonomin är ju naturligt eftersom skatten infördes utan någon som helst utredning. Det är också därför på sin plats att en grundlig utredning av detta problem genomförs. Skatten drabbar även, som bl.a. herr Larsson i Umeå sagt, en hel del ideella organisationer, som är hänvisade till att leva på frivilliga bidrag. Detta tas upp i reservationen Il, som jag ber att få ansluta mig till. Vi anser att den här utredningen också kan ta upp en del av de problem som berörs i vissa motioner, där det är frågan om avgifter som måste erläggas av organisationer som har det besvärligt på ett eller annat sätt med sin ekonomi. Alla dessa problem bör ses över noga genom en sådan här utredning. Därför, fru talman, ber jag att få yrka bifall även till reservationen 2.

Fru talman! Skatteutskottets betänkande behandlar bl.a. vår motion nr 348, som tar upp frågan om konstnärernas och jämförliga kulturarbetares egenavgift. Utskottet konstaterar i en mening i yttrandet att vårt yrkande motiveras med kulturpolitiska synpunkter. Detta påstående, fru talman, är det enda som jag helt kan instämma i. Jag måste samtidigt uttrycka en undran över varför inte kulturutskottet kunde ha fått att göra med denna motion liksom med den av herr Sundman väckta motionen i samma fråga. Sedan säger skatteutskottet när det gäller undantag från arbetsgivaravgiften för kulturarbetarna, alltså konstnärernas egenavgift i detta fall, att det spörsmålet inte tidigare behandlats av riksdagen. Det var ju en ny variant av den gamla vanliga visan från utskottens sida, när det gäller att redovisa tidigare behandling och att alltid fasthålla vid tidigare ställningstagande till motionerna, dvs. avslagsyrkande. Men ett bestämt avslagsyrkande på nu förevarande motioner har man i alla fall också nu kommit fram till i skatteutskottet. Hänvisning görs också till vad det gamla bevillningsutskottet i olika sammanhang hävdat, nämligen att samhällets stödjande verksamhet bör ske genom direkta bidrag och inte genom undantag från beskattningen. Fru talman! Låt mig en gång för alla slå fast, också i denna debatt, att det här inte är fråga om stöd. Jag blir faktiskt upprörd varje gång jag hör detta, därför att våra kulturarbetare begär inga nådegåvor. Vad det gäller är att samhället har både nytta och glädje av kulturarbetarna, som genom sitt arbete berikar samhället. Det är alltså min bestämda uppfattning att man, inte minst i de nu pågående aktuella utredningarna av olika slag, definitivt måste lämna den gamla patriarkaliska inställningen att man ger stöd till våra kulturarbetare och i stället erkänner dessa som lika nyttiga arbetare som alla andra i vårt samhälle. Kulturarbetarnas arbete skall alltså ersättas som allt annat arbete som utföres. Konstnärernas egenavgift ter sig i högsta grad orättvis och detta av fullt naturliga skäl. Den allmänna arbetsgivaravgiften tillkom, som tidigare har påpekats i debatten här och som utskottet också mycket riktigt skriver, för att kompensera statsverket för det skattebortfall som vid mervärdeskattens införande uppstod genom att företagen då fick avdragsrätt för skatt på investeringar. De stora bolagen och andra företag fick alltså en kompensation för denna avgift, men konstnärernas egenavgift drabbar människor som inte har några anställda, som inte kunnat tillgodogöra sig avdragsrätt för skatt på investeringar, utan som anser sig — och det med rätta — få en extra skatt på det egna arbetet. Jag vill påpeka för skatteutskottet att det är skillnad på arbetsgivaravgift i allmänhet och på konstnärernas egenavgift. Även om det är sällsynt, kan det inträffa att en konstnär, t.ex. en bildhuggare, anställer andra för något speciellt arbete. Då skall givetvis för dessa anställda arbetsgivaravgift betalas i vanlig ordning. Det är alltså inte detta som vi vill ha en ändring på, utan vad vi vill ha bort är konstnärens egenavgift för det av honom själv som konstnär skapade arbetet. Konstnären själv ansvarar för hela arbetsprocessen. Var och en borde begripa att en bildkonstnär t.ex. omöjligen kan anställa en annan människa som för honom utför det konstnärliga arbetet. Det är faktiskt därför en stor principiell skillnad på allmän arbetsgivaravgift och på konstnärens egenavgift. En konstnär kan inte expandera kommersiellt. Av utredningar som skett, av material som vi har presenterat i vår motion framgår dessutom tydligt hur otillfredsställande konstnärernas ekonomiska och sociala situation är i dag i vårt land. Låt mig sedan något gå över till utskottets skrivning, med vilken man vill motivera avslag på motionerna. Man hänvisar till att det i kulturrådets huvuduppgifter ingår att undersöka kulturarbetarnas ekonomiska förhållanden och olika metoder för att från samhällets sida stödja kulturarbetarna och ersätta dem för deras tjänster. Ja, avsikten var att man under 1971 skulle lägga fram ett sådant förslag från kulturrådets sida men — och detta är märkligt — man har nu i kulturrådet ändrat sig i fråga om tågordningen och skjutit denna huvuduppgift på framtiden och alltså låtit den komma i andra hand. I stället har man för avsikt att först lägga fram förslag om distributionsoch målsättningsfrågor. Detta är givetvis också betydelsefulla frågor, men, fru talman, det kan bli så att medan gräset gror dör kon. Till slut, om samhället håller på att alltför länge undandra sig ansvaret för ersättning åt våra kulturarbetare, kommer det kanske inte att finnas något att distribuera. Kulturarbetarna och deras familjer kan inte livnära sig av de pågående utredningarna. Man hävdar också i skatteutskottets betänkande att det genomförts, som det heter, betydande förstärkningar av de statliga insatserna till ersättning åt kulturarbetarna under innevarande budgetår. Jag undrar vilka? Jag vet att det är första gången stipendiebeloppet för bildkonstnärer i vårt land varit så stort som nu, men detta är inga medel för ersättning, det är stipendier. Jag vet också att biblioteksersättningen höjts för innevarande budgetår med 6 öre och för några veckor sedan med ytterligare 3 öre för nästa budgetår. Men vad är det annars för statliga insatser till ersättning åt kulturarbetarna som man talar om och som man t.o.m. kallar betydande förstärkningar? Om man t.ex. ser på Riksutställningars verksamhet så finner man att inga anslagshöjningar skett. Denna myndigheternas ”försöksleksak” har ett femtiotal anställda som sköter bl.a. pedagogiska utställningar runt om i landet. Det händer att man till dessa utställningar också lånar konstverk från våra konstnärer. Men aldrig har man från Riksutställningars sida betalat ett enda öre till konstnären för denna låneverksamhet. Nej, fru talman, argumenten för ett avslag på motionerna kan under inga omständigheter accepteras. Det finns ingenting som försvarar att konstnärernas allmänna arbetsgivaravgift, alltså deras egenavgift, över huvud taget skall finnas. Det är synnerligen angeläget att initiativ omedelbart tas i syfte att avskaffa denna egenavgift. Fru talman!

Fru talman! Låt mig börja med att anknyta till vad fru Ryding sade i slutet av sitt anförande, nämligen att vad konstnärerna vill ha i dag inte skall betecknas som nådegåvor; kulturarbete skall betalas som allt annat arbete. På den punkten ber jag att få instämma med fru Ryding. Kulturarbete skall betraktas som ett arbete och betalas som allt annat arbete, och om man tolkar skatteutskottets betänkande på annat sätt tror jag att man tolkar det fel. Men om kulturarbetet skall betraktas som vilket annat arbete som helst hävdar vi från skatteutskottets sida med mycket stor bestämdhet att det också skall beskattas som vilket annat arbete som helst. Vi vill alltså föra en konsekvent skattepolitik och inte göra några undantag för ett arbete som skall vara likvärdigt med alla andra arbeten. Fru Ryding menar att detta är ett arbete, där man inte har en rörelse i vanlig bemärkelse utan där arbetsinsatsen är den allt överskuggande delen. Men det finns många rörelser här i landet där huvudparten av varans värde utgöres av rörelseidkarens eget arbete. De undantas inte från vare sig mervärdeskatt eller arbetsgivaravgift. Det är alltså för att få en likformighet mellan skilda grupper som inga undantag har gjorts och som vi från skatteutskottets sida inte vill vara med om några undantag. Om vi har en skatteform — jag har ingenting emot att kalla den skatt även om den här kallas avgift, många andra avgifter kan också kallas skatter — behöver vi inte slå sönder den med en massa undantag. Det har vi hävdat åtskilliga gånger när det gäller mervärdeskatten. Fru Ryding sade också beträffande mervärdeskatten att de stora företagen fick betala en kompensation genom denna form av arbetsgivaravgift men att konstnärerna inte har någon avdragsrätt. Jo, om de betalar mervärdeskatt har de precis samma skatteregler som andra rörelseidkare har. Det är alltså ingen skillnad på mervärdeskattesidan heller. Motivet för att bevara arbetsgivaravgiften som den är och att inte gå in på några undantag är den lätthet med vilken den här avgiften kan administreras och lättheten att komma åt eventuellt fusk. Det är alltså den springande punkten när skatteutskottet inte vill vara med om några ändringar. Jag skall vidare gå in på egenavgiften och bemöta herr Magnusson i Borås. Han menade att arbetsgivaravgiften är en betungande produktionsfaktor. Ja, den är en betungande produktionsfaktor intill 2 procent, precis som vilken annan utgift som helst för företaget är en betungande faktor. Kalla den gärna en skatt på produktionen liksom allt annat — liksom arbetslönen är det, liksom materielkostnader är det. Arbetsgivaravgiften utgör alltså inget särskilt undantag liksom inte heller mervärdeskatten gör det, även om den ingående mervärdeskatten är avdragsgill. Det 'är alltså enligt min uppfattning bara att konstatera att arbetsgivaravgiften är en pålaga på produktionen som skall räknas in som sådan. Det är bestickande när herr Magnusson i Borås säger att egenavgiften ju drabbar inte bara det egna arbetet utan också kapitalinkomster. Och det är alldeles rätt: den drabbar också kapitalinkomster. Men när man tidigare i försäkringsväsendet då det gällde ATP gjorde undantag för vissa kapitalinkomster, så kämpade företagarna hårdnackat för att verkligen få räkna med dessa kapitalinkomster och använde alla möjliga argument för att få med dem. De är med, och eftersom man nu vill ha en anknytning till socialförsäkringssystemet är det rimligt att de är med här också. En sak till som hör med i bilden: Det är inte alltid säkert att en företagare betalar arbetsgivaravgift på hela löneinkomsten, eftersom han kan minska ner löneinkomsten genom de mycket liberala avskrivningsregler vi har i det här landet för både maskiner, inventarier och lager. Det går alltså åt båda hållen. I en del fall betalar han kanske på kapitalinkomsten, men i andra fall kanske han inte betalar på hela arbetsinkomsten heller.

Det kommer att ta några år innan förslaget kommer fram, men så förskräckligt ingripande i vårt näringslivs verksamhet är inte den här arbetsgivaravgiften. Om det skulle bli 2 procent mer eller mindre i avlöningskuvertet efter avtalsuppgörelsen i år, inte sätter man i gång en stor utredning för att konstatera hur de 2 procenten påverkar näringslivet under de närmaste åren! Man får ju ändå det här utrett så gott det går att utreda; jag är inte alls säker på att det över huvud taget går att utreda i vad mån de här 2 procenten påverkar näringslivet annorlunda än andra produktionskostnader. Men i den mån det kan utredas får man det utrett, inom några få år, av den företagsskatteberedning som är tillsatt. Med de orden, fru talman, ber jag att få yrka bifall till skatteutskottets hemställan i dess helhet.

Fru talman! Jag vill liksom fru Ryding beröra ett begränsat avsnitt i skatteutskottets betänkande, nämligen det som handlar om egenavgiften för vissa yrkesutövare. När riksdagen 1968 beslöt införa en allmän arbetsgivaravgift på 1 procent löste man ett tämligen stort problem — man kompenserade, som redan påpekats flera gånger i dag, staten för visst skattebortfall i samband med övergången till mervärdeskatt. Dess värre skapade man samtidigt ett nytt problem. Man pålade vissa inkomsttagare en helt ny skatt — som så att säga inte hade någonting med saken att göra. Förra året beslöt riksdagen att höja arbetsgivaravgiften från 1 till 2 procent. Därmed upprepades manövern från 1968: man löste, eller försökte lösa, ett tämligen stort problem, man stabiliserade i någon mån den finansiella situationen — och samtidigt förvärrade man det tidigare tillskapade nya problemet. Det problemet är särskilt tydligt för vissa konstnärliga och litterära yrkesutövare. Det gäller inte alla konstnärer, bara en del av dem. Det gäller inte dem som är regelmässigt anställda, som är arbetstagare: skådespelare t.ex. eller musiker eller flertalet av tecknarna. När det gäller dem är arbetsgivaravgiften en angelägenhet för deras arbetsgivare. Men andra grupper konstnärer har inga fasta arbetsgivare. De är, som det heter, fria yrkesutövare — dvs. i sin egenskap av just konstnärliga yrkesutövare. Den här gruppen av fria konstnärliga yrkesutövare är liten. Det är tonsättare, bildkonstnärer, författare och konsthantverkare — totalt mindre än 4 500 personer. Det är alltså den gruppen som råkade illa ut när allmänna arbetsgivaravgiften infördes för tre år sedan i syfte att kompensera staten för det skattebortfall som mervärdeskatten skulle ha kommit att medföra i fråga om näringslivets investeringar. Det som skulle beskattas var, som bekant, dels de löner arbetsgivaren utbetalar till sina anställda, dels — i konsekvens härmed — ”egenföretagarnas inkomst av sina företag” som det hette i propositionen. Till ”egenföretagarna” räknades också — och det var väl knappast en medveten avsikt — dessa konstnärliga yrkesutövare. De ålades alltså att av inkomsten av sin verksamhet erlägga en extra skatt på begynnelsevis 1 procent och från den 1 januari i år 2 procent. Men att måla tavlor, komponera symfonier, skriva skaldestycken, experimentera med färg och form osv. — det är knappast att driva ett företag. Vad dessa konstnärer producerar är inte en vara i egentlig mening. Det rör sig om idéer eller estetiska experiment — det rör sig om att finna nya uttrycksformer eller att bevaka det fria ordet, att pröva nya värderingar, att sätta i fråga och diskutera. Herr Wärnberg! Det är ett arbete, men det är naturligtvis inte att vara företagare eller rörelseidkare i de ordens egentliga betydelse. Det är inte i första hand med hänsyn till dessa kulturarbetares låga inkomstnivå — som det sägs i utskottsbetänkandet — som det i motionen 634 yrkas att de här grupperna skall befrias från egenavgiften. Den låga inkomstnivån är i och för sig ett gott skäl, men huvudskälet är att det inte går att jämställa dem med vanliga företagare och rörelseidkare. De är arbetare, herr Wärnberg, men inte rörelseidkare. Att de aktuella grupperna över huvud taget drabbats av denna nya pålaga beror — med en lätt förenkling — på en deklarationsteknisk omständighet. Dessa konstnärliga yrkesutövare har sedan gammalt av praktiska skäl i det här hänseendet jämställts med småföretagare och rörelseidkare. I den gamla goda tiden spelade detta inte någon roll ur skattesynpunkt. Men i och med att det avgiftssystem byggdes upp, som sammanhänger med socialförsäkringarna, uppenbarade sig vissa förhållanden som kan beskrivas som brister i den ekonomiska utjämningspolitiken. De konstnärliga yrkesutövare som var löntagare — skådespelare och musiker t.ex. — fick förbättrade trygghetsförhållanden. De fria konstnärliga yrkesutövarna hamnade i underläge — de måste själva klara av de ökande socialförsäkringsavgifterna utan att reellt kunna kompensera sig i ökade inkomster. Socialförsäkringsavgifterna är ändå något som på sikt kommer den betalande till godo — om han eller hon inte råkar vara frisk som en nötkärna, eller hastigt avlida i alltför låg ålder. Det är annorlunda med egenavgiften, arbetsgivaravgiften, som ju debiteras de skattepliktiga efter samma regler som de sociala avgifterna. Här skall man med sina surt förvärvade slantar hjälpa till att kompensera ett skattebortfall som hänförde sig till industrins investeringar — och sedan från och med i år mera allmänt hjälpa till att stabilisera samhällsekonomin. Detta är naturligtvis ett orimligt förhållande. Utskottet påpekar i sitt betänkande: ”Jämförd med flertalet övriga beskattningsformer erbjuder denna avgift betydande tekniska och uppbördsmässiga fördelar, — — —. ”Det förhåller sig väl inte riktigt så, i vart fall inte vad angår dessa fria konstnärsgrupper. Några exempel. I vissa delar av landet har de lokala skattemyndigheterna påfört konstnärerna denna egenavgift — i andra delar av landet har man inte gjort det. Jag känner till flera fall där konstnärer med höga inkomster inte debiterats den här avgiften. Om en författare deklarerar en inkomst från t.ex. Sveriges Radio i sin rörelsebilaga, blir inkomsten extrabeskattad med 2 procent. Plitar han in summan under E i huvudblanketten, slipper han avgiften. Om en kompositör — alltså inte författare — deklarerar en inkomst från radion under E i huvudblanketten blir han ändå påförd denna extra skatt, om inte taxeringsnämnden är alltför trött när den tar itu med hans deklaration. Jag känner till åtminstone ett exempel på en bildkonstnär som påförts en liten men dock egenavgift trots att intäkterna varit mindre än utgifterna för intäkternas förvärvande — och hennes verksamhet alltså givit ett underskott. Det förefaller onekligen som om uppbördstekniken har medfört en viss slumpmässighet i uttagen av egenavgifterna. Utskottet vill inte gärna gå med på undantagsbestämmelser, säger man, när det gäller egenavgifterna — reglerna bör vara generella. Resonemanget är naturligtvis i och för sig riktigt, nämligen om man betraktar konstnärerna som rörelseidkare och företagare. Men om man inte anser att t.ex. en kompositör eller en skald är rörelseidkare, då kan man inte värja sig för intrycket att han inte drabbas av en generell skatt utan av en speciell extraskatt. Man kan invända att det rör sig om ett litet belopp — 2 procent av den taxerade inkomsten bara. Men som herrar Sundkvist och Magnusson i Borås påpekat används ju den allmänna arbetsgivaravgiften numera som ett finanspolitiskt instrument, och man kan alltså räkna med att den kan komma att höjas i framtiden. När omsättningsskatten en gång infördes var krafter i rörelse för att befria konst vid förstagångsförsäljningen från omsättningsskatt och likaledes befria det tryckta ordet från samma skatt. En invändning mot de tankegångarna var att det rörde sig bara om 4 procent, så det spelade inte så stor roll. Vi vet hur det är med den procentsatsen i dag. Fru talman! Jag ber att få yrka att riksdagen med anledning av motionerna 348 och 634 antar den lydelse av 4 § första stycket förordningen om allmän arbetsgivaravgift som nyss föredrogs av fru Ryding och som också framgår av den stencil som delats ut till kammarens ledamöter.
Fru talman! Det var närmast herr Wärnberg som uppkallade mig. Han gjorde en utsaga som förbryllar mig en hel del — han sade att en företagare kan nedbringa inkomsten genom att göra avskrivningar på inventarier och maskiner. Ja, avskrivning på nyttigheterna medges ju i skattelagstiftningen, men det är ju för att nyttigheterna förbrukas som man har den rätten och inte för att man skall kunna göra sig förtjänster på det. Och avskrivningstiden är väl anpassad så att den egentligen skall motsvara livslängden på nyttigheterna. Mot den bakgrunden har jag mycket svårt att förstå att man kan förklara att avskrivningsrätten är en fördel. Det är visserligen sant att en del inventarier räcker längre än avskrivningstiden, men å andra sidan finns det inventarier som förbrukas på kortare tid än avskrivningstiden. Jag vill påminna om att vad vi reservanter har begärt är att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t anhåller om utredning om den allmänna arbetsgivaravgiftens verkningar och konstruktion. Det är en bagatell, säger herr Wärnberg. Man kan naturligtvis tvista om vad som är bagateller, men 2 miljarder betraktar jag inte direkt som en bagatell. Jag är rätt imponerad av summan 2 miljarder som läggs på näringslivet för varje år.
Fru talman! Låt mig först kort kommentera det av fru Ryding och herr Sundman under överläggningen framställda yrkandet i anledning av deras motioner angående kulturarbetarna. Jag kan gärna hålla med om att den här formen av egenavgift inte är bra. Det är också därför som jag har varit med om att avge en reservation som går ut på att både den motion som gäller egenavgiften för företagare i allmänhet och de här båda motionerna rörande kulturarbetarna skall bli föremål för en särskild utredring. Jag kan emellertid inte se någon nämnvärd skillnad mellan kulturarbetarna och andra egenföretagare. Man skapar visserligen inte samma saker, men i båda fallen kan vi säga att man skapar. Man kanske skapar konstverk och därmed kallas man för kulturarbetare. Om man står och snickrar ihop en stol, så skapar man också någonting, men då är man inte kulturarbetare och skulle därför få betala. Jag tycker det är mycket svårt att dra några gränser här, och därför menar jag att denna fråga bör överlämnas till en utredning. Herr Wärnberg påstod att företagsbeskattningsutredningen har denna fråga om hand, och det är ju gott och väl att man där bedömer frågan ur företagsskattesynpunkt. Men jag vill påstå att detta i kanske lika stor utsträckning är en skatt på löntagarna, och en skatt som tas ut innan lönen utbetalas. Man tar 2 procent på lönen. Och den skattekonsekvensen kommer företagsbeskattningsutredningen ingalunda att utreda. Jag vet inte heller hur man skall betrakta denna avgift som skatteform. Är det en skatt för företagarna, eller är det en skatt som löntagarna får betala innan de över huvud taget har fått lönen i sin hand? Det är där vi behöver en utredning.

Fru talman! Först vill jag instämma med herr Larsson i Umeå och herr Magnusson i Borås. Sedan vill jag säga några ord med anledning av vår motion nr 169, i vilken vi har hemställt om borttagande av den särskilda arbetsgivaravgiften för kristna och andra humanitära organisationer. Utskottsmajoriteten talar om att den avgift det här gäller bör bibehålla sin generella karaktär. Utskottet jämför den med övriga beskattningsformer och säger att den har fördelar. Detta bestrider jag inte. Men jag bestrider att det undantag som vi begär i vår motion skulle medföra att fördelarna går förlorade, och jag skall här göra ett par invändningar. När utskottet skriver att undantag skulle föda nya undantag — det sades också i fjolårets avstyrkande av liknande motioner — tror jag inte att detta födande som utskottet talar om skulle medföra någonting som kan föra tanken till befolkningsexplosionen. Det går mycket bra att exakt fastställa vilka de kyrkor, missioner och hjälporganisationer av ideell art är, som driver u-landsarbete eller humanitär verksamhet i hemlandet. Inte heller tekniskt skulle det vara något problem att undanta dem från skyldigheten att betala denna avgift. Motiveringen för att göra detta undantag är att allmänna arbetsgivaravgiften, som framhållits av många talare här, har en bakgrund som jag inte tycker att man kan föra in i detta sammanhang. Arbetsgivaravgiften skulle kompensera staten för inkomstbortfall från näringslivet i samband med mervärdeskattens införande. Avgiften skall erläggas av arbetsgivare som driver rörelse eller har inkomst från jordbruksfastighet. Jag kan inte finna att de organisationer som jag här talar om hör till de skattpliktiga. De gör inga vinstgivande investeringar. De kan inte ta igen pengarna på något sätt. De har sin inkomst från givare som frivilligt lämnar gåvor, offer och avgifter till dem för att stödja en sak som givarna finner behjärtansvärd. Det är pengar som givarna redan har skattat för, pengar som skänks för att rädda och hjälpa människor och för att främja svenska insatser i fattiga länder. Vi måste vara försiktiga med att göra någonting som kan stjälpa dessa rörelser och frivilligorganisationer. De uträttar så mycket gott, man kan säga att de också avlastar staten, och de betyder mycket för svenskt anseende i andra länder. Det bär sig inte att belasta dem så att de hämmas i sin verksamhet och kanske rent av måste ge upp. När jag nu har tagit till orda, trots att en del av det anförda redan tidigare har sagts, är det därför att här har antytts att det finns andra vägar att gå och att man kanske i stället kan ge direkta bidrag. Kulturutskottet har också att behandla en del motioner som handlar om det. Jag menar emellertid att dessa vägar är underlägsna den form som vi har föreslagit. Skall man dela ut pengar är det alltid svårt att säga vem som skall sköta fördelningen och vilka nämnder eller människor som skall avgöra hur mycket som skall gå dit eller dit. Om man däremot tar bort den särskilda arbetsgivaravgiften i detta fall blir det genast rättvist. Det förefaller mig därför vara en smidigare och bättre form än direkta bidrag, som har föreslagits från andra håll. De förslagen kommer upp till debatt en annan gång här i kammaren, och jag behöver därför inte ta upp dem nu. Fru talman! Jag kan inte gå med på att det vore tekniskt ogenomförbart att bifalla vårt förslag, och jag tror inte heller att undantagen skulle förstöra hela finessen med skattesystemet. Därför vill jag yrka bifall till reservationen 1.

Fru talman! Låt mig först beröra vad herr Sundman sade. Han sade att det inte går att jämställa utövarna av konstnärliga yrken med företag; de skall jämställas med arbetare. Jag accepterar också den jämförelsen och konstaterar att även en arbetare betalar arbetsgivaravgift i den mån han inte har någon arbetsgivare som gör det för honom. Om alltså en arbetare går ut och gör trädgårdsarbete åt några grannar och därvid kommer över minimibeloppet, så är han skyldig att betala arbetsgivaravgift. Arbetaren är alltså inte undantagen, utan betalar arbetsgivaravgift. Jag frågar: Vill man ha en särlagstiftning för kulturarbetare, dvs. hävdar man att de skall ha nådegåvor, att de skall subventioneras? Jag har sagt att man inte skall ha någon särlagstiftning för dem. Jag har sagt att de skall jämföras med alla andra arbetare som gör en insats i samhället, och då hävdar jag att de skall beskattas på samma sätt som dessa. Det är inte på vilket sätt man sätter upp beloppet på deklarationsblanketten som är avgörande; det avgörande är ju om det finns någon annan arbetsgivare som betalar arbetsgivaravgiften. Om man sedan sätter upp inkomsten under El eller E2 spelar ändå ingen roll vid kontrollen. Jag kan gå med på att några kan komma igenom kontrollen, men det är ingenting mot vad som skulle ske om vi skulle börja göra undantag. Därmed är jag inne på det påstående som gjordes av herr Nilsson i Agnäs, nämligen att undantag inte föder nya undantag. Nej, de behöver inte göra det. Men tror verkligen herr Nilsson att idrottsrörelsen utan vidare skulle acceptera att kyrkorna blev befriade från arbetsgivaravgiften men inte idrottsrörelsen? Man kan peka på den ena rörelsen efter den andra; nya näraliggande organisationer med ideell verksamhet kommer att kräva befrielse. Det är därför vi säger att det ena undantaget kommer att föda det andra. De ideella organisationerna lägger ned ett enastående gott arbete i samhället. Jag tycker inte att det är att betrakta som nådegåvor om staten ger en ringa ersättning till dessa organisationer i form av statsanslag. Detta sade jag i den gamla första kammaren, och det är jag beredd att upprepa. Jag tycker att det ideella arbete som utförs till samhällets fromma skall betalas, inte genom skattepreferenser och genom att man slår sönder ett skattesystem utan genom att man på något sätt ger en ersättning. Herr Larsson i Umeå sade att han inte kunde begripa hur jag kunde säga att det här med varulagervärdering och nedskrivningsrätten när det gäller inventarier och maskiner kunde ha någon betydelse i detta sammanhang. Jo, det har det visst. När det gäller maskiner och inventarier skall avskrivningsperioderna följa den fysiska livslängden. Nu har man avskrivningsperioder som är mycket kortare, man har accepterat att den fysiska livslängden inte följs, men i princip skall man göra det. Men när det gäller varulagervärderingen får man gå ned 5 plus 60 procent under vad varulagret är värt. Man får alltså skjuta upp beskattningen ganska lång tid, kanske för evig tid. När det gäller företag i aktiebolagsform skjuter man upp den mycket länge. Nu är det inte aktiebolagsformen det gäller här, men även enskilda företagare har möjlighet att skjuta upp sin beskattning på detta sätt. Jag hävdar alltså att om man vill bevara ett avgiftssystem som ger bästa möjliga kontroll, som är enkelt och som inte föder nya krav, skall man följa skatteutskottets betänkande nr 17.
Fru talman! Jag vill säga till herr Wärnberg att jag inte tror att idrottens organisationer, med stöd av ett undantag för kristna och ideella organisationer, för sin del kommer att begära liknande lättnader. Idrottens organisationer stöds knappast av givare, och de är inte konstruerade på samma sätt som de organisationer jag talar om. För Övrigt får ju idrotten redan väldiga belopp från staten. Vi skall inte nu debattera frågan om de andra stödformerna, men jag vill i korthet säga till herr Wärnberg, att om vi nu skall dela ut allmosor — eller större summor — till de kristna samfunden sedan vi tagit in dessa pengar på den ena sidan, så kommer herr Wärnberg att upptäcka stora tekniska svårigheter. Men den saken hinner vi kanske samtala om nästa gång motioner som berör detta ärende kommer upp till behandling i kammaren.

Fru talman! Jag håller med herr Magnusson i Borås om att avskrivningsreglerna är tillkomna för någonting helt annat — det råder inget tvivel om den saken. Men de verkar på det sättet, herr Magnusson, att ett företag i början av sin verksamhet kan konsolidera sig genom nedskrivning av lagret och därigenom minska ersättningen för arbetsinkomsten högst väsentligt. Det verkar så, och man kan alltså på det sättet uppskjuta beskattningen.
Fru talman! Gör man så kommer det surt efter. Vederbörande får då snart en betydligt högre inkomst; alla avskrivningar som görs kommer alltid tillbaka.

Herr talman! Vi är femton socialdemokrater, som i motion 582 begär att man skall begränsa avdragsrätten för företagens representationskostnader. Utskottet tycker inte att det finns anledning till något initiativ från riksdagens sida utan deklarerar i stället att avdrag bör medges för sådan representation som ter sig naturlig från affärsmässiga synpunkter. När utskottet säger detta, bortser man från två saker. För det första: vad som från affärsmässiga synpunkter betraktas som naturlig representation är inte en gång för alla givet. Det beror i stället på vilka sedvänjor som får utveckla sig i näringslivet. Utan tvivel kan samhället påverka dessa sedvänjor. Man kan t.ex. påverka dem med skattepolitikens hjälp. Ger man företagen stora avdragsmöjligheter, stimulerar man till en utbredd och många gånger ömsesidig representation. Att man kan äta, dricka och roa sig delvis på statens bekostnad leder utan tvivel till en ökad representation. Om man nu i stället införde hårdare skattebestämmelser, skulle företagen göra en noggrannare prövning av sina representationsutgifter. Genom att ändra på skattereglerna skulle man kunna åstadkomma att en del av de representationsutgifter, som i dag betraktas som normala och naturliga från affärsmässiga synpunkter, inte längre blir så naturliga. Skattepolitiken skall vara ett aktivt instrument för jämlikhet och god hushållning och inte passivt anpassa sig till rådande sedvänjor, om dessa är tvivelaktiga. Man kan verkligen ifrågasätta om det som i dag betecknas som naturligt från affärsmässiga synpunkter alltid är så rationellt från samhällsekonomiska synpunkter. Är det förenligt med effektivitet och god hushållning att näringslivets affärsförhandlingar och övriga kontakter i så hög grad som för närvarande kombineras med uppvaktningar och gåvor, besök på restauranger, kabaréer, nattklubbar, teatrar och med förströelse och sällskapsliv i andra former?

Låt mig få illustrera hur stränga skattereglerna kan vara i vissa fall när det gäller avdrag för levnadskostnader, som hänger samman med förvärvsverksamheten och som är nödvändiga för inkomstens förvärvande. Avdrag är således inte medgivet för arbetskläder, uniform, överdragskläder och liknande, inte heller för underhåll av kläder eller tvätt av kläder. Avdrag beviljas inte ens om man fått skattepliktig ersättning för sådana kostnader. Regeringsrätten har exempelvis vägrat godkänna avdrag som gjorts av svetsare, fiskare, fyrbiträde, polisman, militär, präst, hotellvaktmästare, hovmästare m.fl. Avdrag för kläder som förstörts av syra har inte heller medgetts trots att den beklädnadsersättning som löntagaren uppburit för detta varit skattepliktig. Denna stränghet kan jämföras med de avdrag som beviljats för smink, hårvård och kläder när det gäller vissa kändisar som uppträtt som egna företagare. Avdrag för arbetsrum har regeringsrätten vägrat översättare, kontraktsprost och professor. Taxeringsnämndsordförande har vägrats avdrag för merkostnader för uppvärmning och belysning av arbetsrum i egen fastighet. Har den skattskyldige arbete på annan ort än där han är bosatt är huvudregeln att avdrag för fördyrade levnadskostnader inte medges. När det gäller fördyrade levnadskostnader på själva bostadsorten brukar man inte ens i undantagsfall medge avdrag. Tar man extra arbete och av den anledningen får merkostnader för måltider utom hemmet får man inte avdrag för dessa merkostnader, trots att de uppenbarligen varit nödvändiga för extrainkomstens förvärvande och att det varit naturligt för inkomsttagaren att ådra sig dem. Får man fördyrade levnadskostnader i samband med resor i tjänsten brukar man som regel inte få avdrag i de fall man dagligen kan nå hemmet. Om en person frivilligt söker ett nytt och bättre betalt arbete får han i regel inte göra avdrag för flyttningskostnader, trots att extrautgiften varit nödvändig för förvärvande av den högre inkomsten och alltså i och för sig varit affärsmässigt motiverad. Om en hemmavarande make vill söka sig ut i förvärvsarbete kan det bli fråga om betydande merkostnader för familjen: dryga merkostnader för barnpassning och en lång rad andra merutgifter. Det förvärvsavdrag som gäller från och med 1972 års taxering ligger på högst 2 000 kronor, och det är bara en liten del av de merkostnader som familjen ådrar sig när den andra maken också går ut i förvärvslivet. Jämför detta med representationsavdragen. När man där talar om att avdrag bara skall beviljas för belopp som kan anses skäliga bör man notera att avdragen i regel ansluter sig ganska väl till de faktiska kostnaderna. När det gäller löntagarens förvärvsavdrag ligger avdraget avsevärt under de faktiska merkostnaderna. Mot denna bakgrund kan man fråga sig om det rimliga och rättvisa i att avdrag medges för exempelvis följande representationsutgifter: Ett mindre textilföretag ger varje jul ett åttiotal kunder — ”huvudsakligen damer”, framhålles särskilt — gåvor i form av choklad, parfym, reservoarpennor, cigarretter, ljus och böcker. Gåvorna har ett genomsnittspris på ca 25 kronor. Ett svenskt varv överlämnar ett cigarrskrin för 2084 kronor till ett utländskt rederi med anledning av rederiets hundraårsjubileum. För representationsmåltider har riksskattenämnden angett vissa väl tilltagna prisramar. Sålunda gäller för representation i form av middag att avdrag kan ske per person med ett belopp upp till 85 kronor plus mervärdeskatt. När det gäller hotellkostnader har riksskattenämnden inte angett några prisramar. Det är dock inte ovanligt att avdrag medges för kostnader som överstiger normala traktamentsersättningar. Det anses numera skäligt om avdrag för sjösättningssmycken yrkas med belopp upp till 30 000 kronor när det gäller större fartyg. Fartygets gudmor får skattefritt ett dyrbart smycke, som företaget kan göra fullt avdrag för. För vanliga omkostnader i förvärvskällan gäller i allmänhet att vad som kan dras av hos en skattskyldig som kostnad återkommer hos en annan som skattepliktig intäkt. Om en rörelseidkare exem pelvis tillhandahåller fri lunch för de anställda och gör avdrag för detta, får de anställda i gengäld redovisa lunchen som en skattepliktig förmån. Helt annorlunda är det med representationsutgifterna. Även där dessa innebär en förmån som kan uppskattas till ett betydande värde förekommer ej beskattning av dem som blir bjudna eller får gåvor — alltså inte ens när förmånen vid ett enda tillfälle är värd mer än en årslön för en vanlig inkomsttagare. SSU har frågat tio börsnoterade företag om deras representationskostnader, och de ligger i genomsnitt på 1,2 miljoner kronor per företag. Men utgifterna visar stora variationer, från 11 000 kronor för ett företag till över 4 miljoner kronor för ett annat. Det är utgifter som huvudsakligen består av kostnader för mat, dryck, betjäning, hotellrum, teaterbiljetter och liknande. Och det som gör att vi i motionen starkt kritiserar nuvarande avdragsregler är framför allt att man kan rada upp det ena exemplet efter det andra där löntagaren har levnadskostnader som är nödvändiga för inkomstens förvärvande men där han ändå inte får avdrag, inte ens om de till levnadskostnaderna hänförliga utgifterna är av avsevärd storlek och direkt föranledda av förvärvsverksamheten. Dessutom har representationskostnaderna i mångt och mycket karaktären av att höginkomsttagare ger varandra skattefria förmåner. Det är betecknande att i samband med firmafester, där hela personalen deltar, representationskostnaden är avdragsgill endast för ”enklare former av traktering”, som det står i anvisningarna. Kostnaden per person bör då inte överstiga två tredjedelar av det högsta belopp som är avdragsgillt i samband med affärsförhandlingar och liknande. Detta är egentligen bara en del av ett större problem, nämligen att höginkomsttagarna över huvud har bättre möjligheter än andra att skaffa sig skattefria förmåner av olika slag. Men det skulle ändå innebära ett litet och kanske inte helt oviktigt steg mot jämlikhet om man avskaffar eller i varje fall kraftigt beskär avdragsmöjligheterna för representationsutgifter. Jag ber därför att få yrka bifall till motionen 582.

Herr talman! I motionen 313 kräver vpk-gruppen att en provisorisk beskattning skall införas på alla reklamutgifter med 25 procent genom att endast hälften av sådana utgifter blir avdragsgilla vid beskattningen. Motiveringarna för en reklamskatt kan kort sammanfattas så här — jag hänvisar i övrigt till motionen. För det första är det enligt vår mening angeläget att begränsa reklamvolymen i samhället i stället för att låta den ytterligare växa. Reklamen används för att manipulera konsumenternas opinion och efterfrågan. Den är fylld av tendentiösa mångtydigheter och argumentationsknep. Den samhällsbild och de ideal den propagerar för är i allmänhet reaktionära. En begränsning av reklamkostnaderna är också riktig med hänsyn till de många viktiga behov som nu inte kan fyllas. Samhällstillgångarna kan användas på ett bättre sätt. För det andra är det angeläget för staten att vinna nya skatteinkomster och därigenom underlätta en annan fördelning av skattebördan med lättnader för de hårdast tyngda grupperna. Viktigast därvidlag är naturligtvis att ta bort momsen på livsmedel. Skatteutskottet har inte på något sätt tagit upp dessa problem utan anför endast att man bör avvakta betänkandet från reklamutredningen. Nu säger man att detta skall komma i höst. År 1970 skrev bevillningsutskottet att reklamutredningens arbete skulle vara avslutat förra året, och redan 1968 hänvisade bevillningsutskottet till denna utredning när man ville avslå vår motion om beskattning av reklamen. Man måste fråga sig: Hur länge skall vi behöva vänta på att denna fråga får en lösning? Det finns ju många riksdagsledamöter som är kritiska mot förslaget till annonsskatt. De framhåller bl.a. att det är fel att beskatta en form av reklam men inte andra. Jag vill påpeka att dessa ledamöter i dag har chansen att åstadkomma en allmän reklambeskattning. Nu får vi se vad Nr 66

Herr talman! Jag skall börja med att säga bara några ord om reklamen. Vid beskattningen Jag skall — som vanligt, höll jag på att säga — bli ganska kortfattad. för reklamoch Det är riktigt som här sades att utskottet inte tar någon ställning till — ”epresentationsmotionärernas yrkande. Utskottet följer den praxis som riksdagen i regel — kostnader tillämpar: att aldrig besluta när det pågår en utredning i en fråga. Man har särskilt stor anledning att inte göra det, om man väntar att denna utredning snart är färdig med sitt betänkande. Och så är ju fallet med utredningen på detta område, som kommer att lägga fram ett förslag. Det pågår som bekant en utredning om reklamens betydelse i positiv och negativ riktning från samhällets synpunkt, och denna utredning skall, som det heter, ta hänsyn till reklamkostnadernas omfattning och utveckling. Inom utredningen pågår för närvarande undersökningar rörande reklamens ställning i skattehänseende och rörande möjligheterna att genom beskattningen åstadkomma en begränsning av reklamvolymen. Nu har utskottet fått den informationen att utredningen väntas komma med ett betänkande redan i höst, och då är det som sagt naturligt att utskottet anser att man bör avvakta detta och alltså avstyrker motionsyrkandet. Vad sedan beträffar representationskostnaderna har ju riksskatteverket numera utfärdat ganska detaljerade och omfattande anvisningar i fråga om avdragsrätten för sådana kostnader. Man kan alltså säga att såväl de tillämpande myndigheterna som de skattskyldiga inte längre som de var förut är hänvisade till en rent godtycklig bedömning utan har fasta normer att följa.

Riksdagen har ju sagt att utgifter för representation och liknande ändamål är att hänföra till omkostnader i förvärvskälla, dock endast om de har omedelbart samband med verksamheten. Och det anses föreligga då det uteslutande är fråga om att inleda eller bibehålla affärsförbindelser och liknande, då det är fråga om utgifter som avser jubileum för företagen, invigning eller jämförliga händelser eller hänför sig till personalvård. Det heter vidare att avdrag inte heller får åtnjutas med större belopp än som kan anses skäligt, och det åligger den som har yrkat ett avdrag för representation att till självdeklaration foga noggranna uppgifter om arten och omfattningen av den jämte ingående specifikation hur kostnaderna fördelar sig på olika typer av representation. Högsta belopp för middagar och luncher har, som herr Bergqvist sade, fastställts till 85 respektive 40 kronor. Avdragsrätten omfattar inte kostnader för sällskapsliv av personlig 139 natur, personlig gästfrihet o. d. Jag kanske skall tillåta mig att citera ur anvisningarna: ”Representationsgåvan är en i kommersiella sammanhang förekommande gåva från ett företag till ett annat företag eller representant för detsamma, avsedd att bidraga till goda personliga förbindelser mellan företagen”. Sådana gåvor är alltså skattefria, men det måste finnas ”omedelbart samband mellan representationen och verksamheten i förvärvskällan”, exempelvis när en leverantör uppvaktar ett kundföretag med en blomsteruppsats. Vidare medges avdrag då en filial öppnas eller ett jubileum firas, då företaget står för restaurangbesök i samband med affärsuppgörelser och när en representant överlämnar en chokladkartong, en fruktkorg e. d. Det skall emellertid vara gåvor för skäligt belopp och således inga dyra varor. Man får inte överlämna ”t.ex. rökt lax, renkött, starköl, sprit, klädespersedlar e.d.” — framställningar härom avslås obarmhärtigt. En specialaffär som handlar med dylika ting torde dock ha rätt att ge sådana presenter i reklamsyfte. I anvisningarna anförs vidare: ”Representation i samband med helger eller personliga högtidsdagar är icke avdragsgill omkostnad i förvärvskälla. Ej heller utgifter för kransar eller blommor i samband med dödsfall anses avdragsgill.” Sedvanliga gåvor med karaktär av personalkostnader, exempelvis en klocka efter 25 års tjänst, julpaket av mindre värde till samtliga anställda får dras av. Jag skall nöja mig med det här. Jag sitter själv med i mellankommunala prövningsnämnden, och min erfarenhet säger mig att taxeringsmyndigheterna numera bevakar det här ganska noggrant och avslår yrkanden som går utöver anvisningarna. Kommer ett sådant ärende till den instans i vars arbete jag deltar så blir det obarmhärtigt avslag med hänvisning till de normer som riksskatteverket har givit ut. Enligt utskottets uppfattning torde flertalet företag lojalt följa givna anvisningar, säger utskottet. Om de utgivna anvisningarna verkligen följs, så undrar jag om herr Bergqvist egentligen har så mycket emot dem. Nu säger herr Bergqvist att en arbetare inte får göra avdrag för kläder, för lunch osv.

Men, herr talman, det skadar aldrig att riksdagen har sin uppmärksam het riktad på den här frågan. Det skadar inte heller att riksskatteverket har sin uppmärksamhet på den. Jag har den förhoppningen att riksskatteverket skall följa upp den här saken noggrant. Verket är ju nytt och har på grund av strejken inte kommit i gång ordentligt, men när detta nya verk har kommit i gång hoppas jag att verket, om det är nödvändigt, ger ut ännu mera restriktiva anvisningar, så att det inte finns anledning att klaga på dem, om de följer vad riksdagen i princip har uttalat. Utskottet förutsätter därför att verket följer utvecklingen på det här området och vidtar de ändringar i anvisningarna som kan visa sig motiverade. Jag tror också att den nya skattebrottslagen som riksdagen nyligen antagit och som träder i kraft vid nyåret kommer att medverka till en större försiktighet från företagens sida när det gäller såväl arten som storleken av yrkade avdrag för representation. Men som sagt, om erfarenheten visar att man inte följer de intentioner som riksdagen haft blir det väl anledning att återkomma. Herr talman! Med anledning av det anförda och då det som motionären själv medger finns representationskostnader som kan vara befogade och som från affärsmässiga. synpunkter ter sig naturliga och berättigade och därför avdragsgilla, avstyrker utskottet motionen med den förhoppningen att, som jag sade, denna fråga följs upp av myndigheterna. Om man ser till att de riktlinjer som riksdagen dragit upp verkligen följs så att man ännu bättre kan kontrollera detta, tror jag att man kan låta det bero tills vidare. Med dessa ord yrkar jag bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Herr Brandts anförande bekräftar egentligen att utskottets räddningsplanka denna gång liksom 1968 och 1970 blir en hänvisning till pågående utredning och att man alltså inte skall göra något åt frågan. Det är enligt min mening orimligt att på detta sätt skjuta en allvarlig fråga framför sig år efter år. Dröjsmålen med reklambeskattningen bör också ses mot bakgrunden av hur reklambranschen alltmer kommit att domineras av stora företag och även s.k. multinationella företag. Jag vill påpeka att Veckans Affärer förutspått att 50 procent av byråomsättningen om tio år kan ligga i utländska händer. Under tiden som skatteutskottet hänvisar till utredningar fortsätter ökningen av reklamverksamheten som på olika sätt manipulerar konsumenternas opinion och efterfrågan, allt i syfte att ge höga kapitalistiska profiter. Vad man än har för förhoppning på reklamutredningens kommande förslag, borde det vara motiverat med en provisorisk skatteregel enligt förslagen i vår motion.

Herr talman! Herr Brandt menade att jag hade blandat ihop å ena sidan egna levnadskostnader som löntagarna har och å andra sidan levnadskostnader som hänger samman med representationsutgifter som företagen har. Men jag vill slå fast att man i den utredning som hade att se över detta i början av 1960-talet säger att man måste beakta generositeten i representationskostnaderna och ställa den emot de möjligheter som andra grupper skattskyldiga har att göra avdrag för sina levnadskostnader. Det är i själva verket ett huvudargument i motionen att det föreligger en orättvis skillnad mellan löntagarnas möjligheter att få avdrag för sina levnadskostnader och de möjligheter som företagarna har att i samband med representation dra av för sina levnadskostnader. Herr Brandt framhåller att vi numera har fasta normer och att avdrag endast tillåtes om det hela har omedelbart samband med förvärvskällan och det rör sig om ett skäligt belopp. Det är en väsentlig förbättring jämfört med de förhållanden som gällde före 1963. Men, och det är det avgörande, är det acceptabelt att man som i dag får göra avdrag för sjösättningssmycken på upp till 30 000 kronor som inte beskattas hos mottagaren? Är de exempel som jag i övrigt anfört verkligen rimliga? Det är när man tittat på de konkreta fallen som man kan fråga sig: Är den bedömning som man gör här om vad som är naturligt från affärsmässiga synpunkter verkligen rättvis om man sätter dessa fall emot den stränghet som gäller för löntagarnas möjligheter att dra av för levnadskostnader? När det gäller missbruk säger utskottet att det inte känner till att det förekommer något utbrett missbruk. Man kan naturligtvis alltid diskutera när ett missbruk är så omfattande att man kan kalla det utbrett. Men för mig är det väsentligt att här förekommer missbruk i en icke ringa omfattning. Därför tycker jag att det är värdefullt att utskottet slår fast att myndigheterna skall beakta detta mycket noggrant. Å andra sidan vill jag understryka svårigheten att i efterhand konstatera om representationen verkligen varit nödvändig för intäkternas förvärvande.
Herr talman! Samtidigt som jag yrkar bifall till utskottets hemställan, som innebär avslag på den kommunistiska motionen nr 313, ber jag med hänsyn till utskottets något knapphändiga motivering, bakom vilken jag i och för sig har ställt mig, få göra några korta personliga reflexioner. I motionen anges reklamkostnaderna i Sverige i år komma att uppgå till 3 miljarder kronor. Något som helst belägg för den siffrans riktighet finns inte i motionen. Jag hyser den uppfattningen att den rätta siffran, om vilken man dock inget vet med bestämdhet, snarare ligger vid 2 miljarder kronor och att alltså kommunisterna hugger till med ungefär 50 procent för mycket. Räknat i procent av den privata konsumtionen ligger de svenska reklamutgifterna på samma nivå som i jämförbara länder, nämligen 1,6 procent. I Danmark är motsvarande siffra 1,5 procent, i Norge 1,4 procent, i Finland 1,6 procent och i Schweiz 1,8 procent. Utskottet har med hänvisning till den sittande utredningen avstått från att kommentera det principiella resonemanget i vpk-motionen, som bl.a. går ut på att reklam användes för att med allehanda mångtydigheter och knep manipulera konsumenterna. Jag vill inte förneka att huvudparten av all reklam syftar till att förmå någon att bestämma sig för ett inköp av något slag. Men därmed är givetvis inte sagt att det är tal om något slags obskyr manipulation. Det ligger väl t.ex. inget klandervärt i att låt oss säga en tillverkare av hydrauliska pressar genom annonsering underrättar verkstadsindustrin om att man nu kan erbjuda en större eller effektivare maskin. Att resa runt och besöka varenda tänkbar köpare inom industrin skulle säkerligen bli dyrare och alltså motverka kommunisternas egen önskan om en kostnadssänkning. Att framhålla en varas värde och egenskaper är i stor utsträckning en form av nyttig konsumentupplysning, särskilt om man beaktar bestäm melserna i den nya lagen om otillbörlig marknadsföring, som har tillkommit i syfte att motverka avarter inom reklamen. För övrigt är det ju ändå i sista hand konsumenten själv som bestämmer, och med den stigande bildningsnivån och den därmed följande ökade förmågan till kritisk granskning av annonsörens argumentering är riskerna för s.k. manipulation obetydliga. I själva verket tycks mig denna del av det kommunistiska resonemanget utgöra en förolämpning mot konsumenterna. Utskottet uttalar sig inte heller alls om den skattesats som förordas av kommunisterna. De säger sig principiellt eftersträva en skattesats på 50 procent men nöjer sig i motionen tills vidare med 25 procents beskattning. Att dessa funderingar är helt orealistiska i ett fritt land framgår inte minst därav att inte ens herr Sträng — som ju inte brukar vara särskilt blyg då det gäller att bjuda på nya skatter eller komma med skattehöjningar — ansåg sig kunna gå högre än till 10 procent, då han i finansplanen aviserade sin annonsskatt. Med det anförda, herr talman, har jag önskat inte bara biträda utskottets yrkande utan också och kanske framför allt ta avstånd från utopierna i vpk-motionen. När det sedan gäller herr Bergqvists motion är utskottets ståndpunkt klarare. Här sägs bestämt ifrån av ett enigt utskott att rätten till affärsmässigt motiverad representation bör bestå. Jag finner det emellertid beklagligt att inte mindre än 15 socialdemokrater ställer sig bakom en motion med ett sådant innehåll som motionen nr 582. Den innehåller bl.a. påståendet att representationsutgifter till stor del har karaktär av att höginkomsttagare ger varandra skattefria förmåner på övriga skattebetalares bekostnad. Det anförs konkreta exempel som sannerligen inte är ägnade att styrka dessa påståenden, möjligen med undantag för exemplet med sjösättningssmycket. Framhållandet av att en textilfirma skänker sina kunder exempelvis en bok värd 25 kronor finner jag direkt larvigt. Anmärkningsvärd är också motionärernas uppfattning att 85-kronorsavdraget för en representationsmiddag är generöst. Försök, herr Bergqvist, att på någon god restaurang i Stockholm bjuda på en någorlunda hygglig middag till en lägre kostnad! Det blir säkerligen inte lätt. Är det för övrigt detta, herr Bergqvist, som avses då motionärerna oförsynt nog beskyller företagarna för att i hög grad föra affärsförhandlingar på kabaréer och nattklubbar och för att äta, dricka och roa sig på statens bekostnad? Enligt min uppfattning är motionärerna endast och allenast ute på en formlig klappjakt, för att inte säga hetsjakt, på företagare, vilket jag anser måste brännmärkas. Det är förvånande att 15 socialdemokratiska riksdagsledamöter intar en sådan attityd mot svenska företagare. Jag kan försäkra damerna och herrarna att representation ingalunda av vare sig företagare eller försäljningsavdelningarnas personal uppfattas som något slags skattefri höginkomsttagarförmån. Tvärtom, den är oftast en betungande förpliktelse. Tjänstemännen brukar inte alls se så förtjusta ut när de ombeds att ta hand om en kund på kvällen. Det innebär ju många gånger att man får avstå från ett normalt familjeliv, och det är enligt min uppfattning snarare förvånande att man inte begär övertidsersättning i större omfattning än vad som faktiskt redan sker. Motionärerna påpekar som ett slags bakgrund, antar jag, till den här attacken, att avdrag inte beviljas löntagare för arbetskläder, kostnader för vård av minderåriga barn under arbetstid m.m., och det kan ju ligga någonting i det. Man framhåller också, helt korrekt, att endast enklare traktering är avdragsgill då det gäller t.ex. en personalfest. Och det tycker jag är fel.

Jag vill betona, herr Bergqvist, att representationskostnaderna är en del, och en mycket liten del, av försäljningskostnaderna. I motionen namnger man ett antal företag, och deras representationskostnader anges noga. Bl.a. uppger man att Alfa-Laval och Skånska cement skulle ha förbrukat 1,2 respektive 1,7 miljoner, och man gör det uppenbarligen i syftet att skapa ett allmänt intryck av att här sitter ett antal direktörer och öser ut fantastiska belopp på restauranger. Men dessa försäljningskostnader framstår som utomordentligt obetydliga om man ser på samma företags omsättningssiffror under det aktuella året, som jag tror är 1969. Man kommer nämligen då ner till en siffra på ungefär 0,1 procent för Alfa-Laval och bara drygt hälften så mycket för Skånska cement. Det är för övrigt signifikativt att motionärerna inte med ett enda ord berör vilka skatter som dessa företag under samma år har inlevererat till statskassan.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

Herr talman! Efter det senaste inlägget finns det all anledning att erinra om vad skatteutskottets ordförande här sade i debatten, nämligen att det finns särskild anledning att kontrollera riktigheten av lämnade uppgifter om arten och omfattningen av ett företags representation. Om så inte sker kan avdrag i särskilda fall komma att medges i en omfattning som inte varit avsedd vid bestämmelsernas tillkomst. Jag noterar med tillfredsställelse att man har den inställningen, och jag noterar också med tillfredsställelse att utskottets ordförande ville att man skulle utveckla dessa regler i riktning mot större restriktivitet — det sade han klart ut. Jag skulle vilja be herr Levin att någon gång fundera på hur det kan komma sig att en del företag, när de fått litet sämre förhållanden, drar ned på sin representation. Om nu allt detta var nödvändigt för intäkternas förvärvande osv. borde man ju sträva att upprätthålla minst lika stor omfattning på representationsutgifterna. Men det finns alltså konkreta exempel på att man efter ett dåligt år drar ned på omfattningen, och det kan kanske tyda på någonting. Jag vill också understryka att det finns en rad konkreta exempel på att det här är fråga om att man ger varandra skattefria förmåner. Luncher och middagar går ju framför allt till de högre inkomsttagarna. När det gällde personalen i dess helhet var kostnaderna inte avdragsgilla annat än till högst två tredjedelar av de belopp som gäller vid affärsförhandlingar — och de beloppen är de stora. Herr Levin säger att man inte kan gå ut och äta utan att det kostar 85 kronor på en god restaurang i Stockholm — plus mervärdeskatt, glömde han att lägga till. Många av dem som sitter i denna kammare brukar säkert besöka goda restauranger och klara sig på 15-20 kronor och tycka att de får en hygglig förtäring för det. Ingen har ännu bestritt att vi har en mycket sträng bedömning när löntagarna uppvisar merkostnader som de tar på sig och som är absolut nödvändiga för att de skall kunna skaffa extrainkomster. De får inte avdrag för detta, och det är den strängheten som man skall ställa i relation till de konkreta exempel jag här redovisade och som jag tycker tyder på en alltför stor generositet.
Herr talman! Jag finner det närmast vara en undanflykt när herr Levin låtsas som om våra siffror skulle sakna grund. Hade så varit fallet, hade det säkert också påpekats från utskottets sida. Jag anser att vi har full täckning för de siffror som är angivna. Sedan noterar jag också att den reklam som herr Levin har mött tydligen handlar om så nyttiga ting som hydrauliska pressar. Men jag tror inte att herr Levin skall behöva leta särskilt länge i olika publikationer för att hitta reklam som söker övertyga oss att köpa saker och ting som vi själva inte har upptäckt att vi behöver.
Herr talman! Jag trodde att kommunisterna skulle vara litet försiktigare efter finansministerns lektion i går i interpellationsdebatten. Han påvisade ju att om man försökte realisera de kommunistiska planerna, i vilka ingick den här skatten, för att få ihop 3 miljarder till statskassan, skulle det visa sig att det fanns åtskilliga luftmiljoner i dem. Vad som senast sades här har inte givit mig anledning att ändra uppfattning. Men jag vill gå tillbaka till vad herr Bergqvist sade. Jag höll ju med herr Bergqvist om att det ligger någonting galet i att t.ex. endast enklare traktering är avdragsgill när det gäller personalfester. Jag sade också att det kunde ligga något i de andra argument som herr Bergqvist anfört om rätten till avdrag för arbetskläder etc. Men varför inte då, herr Bergqvist, göra en framstöt i den riktningen i stället? Nej, herr Bergqvist, man får det intrycket att resonemanget bottnar i någon form av illa dold avundsjuka. I en artikel i Aftonbladet i fredags kunde man läsa om herr Bergqvists motion under rubriken ”Smaklig måltid direktörer och andra höjdare”.

T. o. m Aftonbladets skribent finner det angeläget att sluta artikeln med en hänvisning till en källarmästare här i Stockholm som fullt riktigt säger att ett bifall till motionen skulle föra oss ett steg närmare järnridån. Journalisten i Aftonbladet inser — till skillnad från herr Bergqvist och hans vänner — att deras förslag skulle leda till katastrofala konsekvenser för restaurangnäringen och de i denna näring anställda. Ett bifall till motionen skulle självklart, eftersom representation inte kan undvaras, leda till att företagaren förlade denna till sitt hem, vilket i och för sig skulle vara billigare men å andra sidan oförenligt med representationens rent kommersiella karaktär. Mellanskillnaden, priset, finge källarmästare, kockar, rockvaktmästare och servitörer m.fl. betala, herr Bergqvist. Flertalet av dessa inser knappast att de tillhör de högavlönades och privilegierades skara, som motionärerna är så angelägna att komma åt. Jag vidhåller, herr talman, mycket bestämt mitt yrkande om avslag på motionen.
Herr talman! Herr Levin har en enastående förmåga att driva två linjer samtidigt. Å ena sidan talar han om hur utomordentligt liten del av omsättningen som representationskostnaderna utgör för företagen, å andra sidan talar han om att det skulle uppstå katastrofer för företagen om man avskaffade skattebetalarnas stöd till den här representationen. Märk väl: de skattebetalares stöd vilka själva inte får göra avdrag för sina nödvändiga kostnader för intäkternas förvärvande.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

I syfte att representera och göra reklam för sig självt, att göra PR, inbjöd t.ex. landstinget i Örebro län 200 stordirektörer. Man hämtade dem med flygplan på olika platser i vårt långa land, man bjöd dem på flygtur över hela Örebro län, man bjöd dem på stor middag på Frimurarelogen med lax bl.a., man gav var och en presenter på skattebetalarnas bekostnad, och man flög dem med chartrat flygplan hem, var och en till sin ort i landet. Där finns det också pengar att spara. Angrip den sektorn också någon gång, herr Bergqvist.
Herr talman! Jag tycker det är riktigt att titta på både den offentliga och den privata sidan, och jag har ingen anledning att försvara överdrifter på någotdera hållet. Men jag vill notera att på den privata sidan förekommer det någonting som icke har någon som helst motsvarighet annars, och det gäller de här sjösättningssmyckena, där en enda person vid ett enda tillfälle genom att hålla i en stackars flaska får smycken värda 30 000 kronor utan någon som helst beskattning och med full avdragsmöjlighet för företaget.

Herr talman! Jag tillhör visserligen Örebro läns förvaltningsutskott, men det som herr Ringaby här sade är inte orsaken till att jag nu försvarar skatteutskottet. Det gör jag för att jag vill att man skall förstå utskottets ställningstagande. Även motionären medger att man måste godkänna avdrag som görs för representationskostnader. Men oavsett om man gör det eller inte är det odiskutabelt att företagarna inte kommer ifrån kostnaderna för representation.

Frågan är alltså om man skall vara med om att företagarna får göra några avdrag eller inga avdrag alls. Vi medger att de får göra begränsade avdrag för omkostnader, men priserna skall vara skäliga när man bjuder i representationssammanhang osv. Vid läsningen av denna motion finner man att herr Bergqvist där räknat upp ett flertal stora företag som, hur vi än beslutar här, aldrig kan komma ifrån stora kostnader för representation. Jag är övertygad om det. Och då ställs man inför frågan huruvida vi skall säga att detta har inte ett dugg med företagets verksamhet att göra. Det är en omkostnad som alla andra i företags förvärvsverksamhet; skall vi då säga att dessa ovillkorliga omkostnader för representation — som är helt likställda med alla andra kostnader som företaget har och får göra avdrag för — får ni inte dra av? Tidigare har riksdagen inte ansett sig kunna säga så. Men vi har menat att det har förekommit missbruk tidigare på detta område. Det var vad bevillningsutskottet förklarade. Men numera är inte det missbruket så utbrett. Vi säger visserligen att visst kan det förekomma missbruk i dag också, men om normerna följs tror jag inte att man kan ha så mycket att anmärka mot bestämmelserna. Herr Bergqvist säger att missbruk förekommer, men då undrar jag om han menar att det är ett missbruk även med hänsyn till de normer som finns, eller om herr Bergqvist menar att det är missbruk även om normerna följs? Nu har riksdagen dragit upp riktlinjer, och riksskatteverket har utfärdat anvisningar, och om normerna följs håller sig representationen nu inom rimliga gränser, och då bör man inte anmärka på den. Men som jag tidigare sade — och det är också utskottets mening — skall riksskatteverket följa upp denna fråga. Det är nödvändigt att myndigheter och domstolar kontrollerar verksamheten. Och om det då visar sig att normerna tillämpas på ett sätt som inte överensstämmer med vad vi har avsett, då anser jag att frågan bör tas upp igen. Men vi bör väl vänta tills riksskatteverket har verkat någon tid och vi har fått se hur det slår i praktiken. Detta om detta. Sedan vill jag säga till herr Berndtson i Linköping att herr Berndtson lär sig nog så småningom att det inte går att få riksdagen att bifalla en motion, när en utredning har förklarat att den om någon månad kommer att presentera ett förslag i frågan.
Herr talman! Eftersom herr Brandt ställde en direkt fråga till mig skall jag svara på den. När man gör avdrag för sjösättningssmycken följer man normerna, precis som man gjorde i de övriga konkreta fall som jag redovisade. Jag tycker därför att dessa normer är alltför generösa jämfört med vad andra grupper skattskyldiga har möjlighet att dra av. Sedan förekommer det inom ramen för dessa normer ett omfattande missbruk som det finns anledning att ha uppmärksamheten på, och där tycker jag att det är värdefullt att utskottet särskilt poängterat att skattemyndigheterna skall lägga sig vinn om att kontrollera detta.

Herr talman! Motion nr 721 behandlar den situation som kan uppkomma då ett nyfött barn måste kvarstanna på sjukhus direkt efter förlossningen. Motionen syftar till att modern skall få den ekonomiska förutsättningen att efter barnets sjukhusvistelse ta ledigt från förvärvsarbete för att vårda barnet. Ekonomisk förutsättning innebär i detta sammanhang rätt till sjukpenning för ledighet som infaller senare än under den vid havandeskap i vanliga fall sjukpenningberättigade perioden om 180 dagar. Förutsättningen är att moderns tidigare ledighet med sjukpenning i samband med förlossningen endast omfattar en del av de 180 dagarna och att resten skulle få tagas ut i samband med barnets hemkomst från sjukhus. Under de första 30 dagarna efter förlossningen har modern rätt till havandeskapsledighet med sjukpenning för egen återhämtning och vila. Efter denna tid utgår sjukpenning endast om hon själv har vård om barnet eller själv är sjuk. Enligt nuvarande regler utgår sjukpenning för havandeskapsledighet längst t.o.m. 180:e dagen efter den dag då sjukpenning börjat utgå. Barnets sjukhusvistelse kan bli så långvarig att den sträcker sig över hela den sjukpenningberättigade perioden eller en mycket stor del därav. Problemet är dess bättre inte vanligt, men för de människor som drabbas är svårigheterna stora. Anledningarna till att barn måste kvarstanna på sjukhus efter födelsen kan vara olika. Det kan röra sig om sjuklighet från födelsen, det kan vara fråga om skada vid förlossningen. En tredje orsak kan vara för tidig födsel, då barnet måste vårdas i kuvös. I samtliga fall kan sjukhusvistelsen bli långvarig och innebära mycken oro för föräldrarna. För att konkretisera kan vi tänka oss ett fall där modern påbörjat havandeskapsledigheten en månad före den beräknade dagen för förlossningen. Det visar sig att det nyfödda barnet kräver sjukhusvård. Modern kan då ta ut ytterligare 30 dagars sjukledighet med sjukpenning för sin egen återhämtning men återgår troligen därefter till förvärvsarbete utom hemmet. Om barnet kan komma hem först sedan fem månader förflutit efter förlossningen har modern ingen rätt till sjukpenning för den ledighet som då kan vara nödvändig för att hon skall kunna ta vård om barnet. Ett bifall till motionen skulle för modern i ett fall som detta betyda fyra månaders ledighet med sjukpenning efter det att barnet kommit hem. Jag har här ett brev som en moder med dessa problem har skrivit. Jag vill gärna föredra några rader ur detta brev för kammarens ledamöter. Hon fastslår inledningsvis i brevet att det inte är möjligt ”för en mor till ett för tidigt fött barn eller till ett barn som är skadat vid födelsen att återgå till sitt förvärvsarbete och skjuta på tilläggssjukpenningen till den tidpunkt då barnet lämnar sjukhuset”. Sedan skriver hon följande: ”Fallet är aktuellt för mig men också för många andra.” Brevet är skrivet i december förra året — jag nämner detta parentetiskt. ”I september fick jag en liten flicka med en läpp-gom-spalt. Detta gör att barnet inte kan suga samt att resultatet av en operation blir bättre vid tidigare ålder. Jag fick alltså lämna barnet ifrån mig för sjukhusvård. Nu vill jag inte gå hemma och tänka på det stackars barnet utan har i stället återgått till mitt förvärvsarbete. Men eftersom jag arbetar går jag miste om tilläggssjukpenningen som jag mycket väl kvalificerat mig för som skattebetalare.” Hon har gjort en förfrågan hos försäkringskassan om möjligheten att uppskjuta sin sjukpenning och fått svaret att det inte är tillåtet. Hon tolkar det besked hon har fått på följande sätt: ”Tilläggssjukpenningen är tillkommen för att modern skall få vila sig efter förlossningen och inte för att mor och barn skall få en ekonomisk chans att vara tillsammans.” Hon avslutar brevet med en egen reflexion. Också de raderna vill jag gärna läsa: ”Enligt mitt förmenande tror jag att man med tilläggssjukpenning velat ge yrkesarbetande mödrar en ekonomisk möjlighet att vara tillsammans med sina barn åtminstone under sex korta månader. Något som man på grund av en klumpig lagstiftning inte unnar klena, fosterskadade barn, som under det första halvåret förblir på sjukhus.” Här slutar utdraget ur brevet. I utskottsbetänkandet på s. 6 påpekas det dubbla syftet med tilläggssjukpenningen vid havandeskapsledighet — dels moderns återhämtning, dels omvårdnaden om barnet. I fall som dessa, menar jag, är vårdsynpunkten mycket viktig. Barnet kanske är särskilt ömtåligt och därför speciellt vårdkrävande. Därtill kommer anspassningen i hemmiljön, som kan innebära ytterligare problem. För modern kan det därför kännas särskilt angeläget att själv få ta hand om barnet. Detta bör underlättas genom att hon tillerkänns sjukpenning så som föreslås i motionen. I reservationen — s. 8 i utskottsbetänkandet — framhålles att den närmaste tiden efter sjukhusvistelse i dessa fall kan jämställas med den första tiden av levnaden för friska barn. Jag vill gärna understryka detta men med hänvisning till vad jag sagt tidigare hävda att barn med sjukhusvistelse bakom sig säkerligen är mer vårdkrävande än från födelsen friska barn. Nuvarande bestämmelser tillgodoser i dessa fall endast moderns återhämtning och inte vårdsynpunkten med avseende på barnet. Denna vårdsynpunkt har dock beaktats för adoptivbarn, i och med att riksdagen ställt sig positiv till ekonomiskt stöd till adoptivföräldrar i samband med adoption, vilket vi också nämner i vår reservation. Utskottets majoritet menar — det återfinns på s. 7 i betänkandet — att ett bifall till motionen ”skulle medföra att det ena av de båda syftena med rätten till tilläggssjukpenning, nämligen vårdsynpunkten, blev ensidigt tillgodosett på bekostnad av det andra, moderns möjlighet till vila och återhämtning”. Det kan aldrig bli fråga om att vårdsynpunkten blir tillgodosedd på bekostnad av moderns återhämtning. De 30 dagarnas ledighet med sjukpenning för återhämtning efter förlossningen kommer inte att inskränkas om motionen bifalles. Utan någon motivering fastslår utskottsmajoriteten att uppskov med havandeskapsledigheten under obegränsad tid inte kan komma i fråga och att därför svårmotiverade tröskeleffekter skulle uppstå. För oss reservanter är inte detta lika självklart. Vi menar att frågan bör utredas men att en sådan utredning inte behöver bli omfattande. Vi önskar därför skyndsam utredning och förslag till lagändring. Herr talman! Jag yrkar härmed bifall till reservationen 1 i socialförsäkringsutskottets betänkande nr 15. Motionen 723 tar upp en annan frågeställning i anknytning till havandeskapsledigheten, nämligen moderns möjligheter att förvärvsarbeta under 180-dagarsperioden, då hon alltså har rätt till sjukpenning. Med nuvarande regler kan hon förvärvsarbeta högst 30 dagar under denna period utan att förlora sjukpenningen för den återstående tiden. Motionen syftar till att modern skall kunna förvärvsarbeta obegränsat antal dagar utan att förlora rätt till sjukpenning för den resterande tiden inom 180-dagarsperioden. Kvinnan skulle alltså själv kunna bestämma hur lång tid hon vill arbeta. Bifall till motionen skulle innebära ett steg mot ökad valfrihet för kvinnan beträffande val mellan hemarbete och yrkesarbete utanför hemmet. Både motionen och reservationen berör endast en anledning för kvinnan att i denna situation avbryta ett förvärvsarbete som hon påbörjat efter förlossningen — och den enda anledningen är arbetets påfrestning. Jag vill påvisa ytterligare en tänkbar och dessutom vanlig anledning — svårigheter med barntillsynen. Det kanske visar sig efter någon tid att det arrangemang som vidtagits för barnets vård inte fungerar tillfredsställande. Enda utvägen att reda upp svårigheterna kan då vara att modern åter tar ledigt från arbetet. Om hon då har arbetat mer än 30 dagar är hon inte längre berättigad till sjukpenning, varför denna ledighet kan medföra ekonomiska påfrestningar för familjen. Vi menar att det bör ligga i samhällets intresse att stödja modern i hennes ansträngningar att ordna för barnet på bästa sätt. Utskottets majoritet anför att bifall till motionen skulle kunna föregripa familjepolitiska kommitténs behandling av frågan om ett eventuellt vdrdbidrag. Vi reservanter menar att tanken på ett eventuellt framtida vårdbidrag inte bör hindra en nu förhållandevis enkel ändring i gällande regler — en ändring som skulle betyda ökad flexibilitet. Riksdagen bör därför besluta om den ändring i lagen om allmän försäkring som föreslås i motionen och reservationen. Herr talman! Jag yrkar med det anförda bifall till reservationen 2 i socialförsäkringsutskottets betänkande nr 15.
Herr talman! I avsikt att inte ekonomiska förluster skall åsamkas de kvinnor som i samband med förlossning vill avstå från förvärvsarbete under några månader för att vårda det nyfödda barnet på heltid kan tilläggssjukpenning erhållas under en tid av högst sex månader, tidigast fr.o.m. två månader före den beräknade nedkomsten. Men det ligger inte bara ett ekonomiskt tänkande bakom denna förmån. Statsmakten har också klart uttalat att det finns skyddsoch vårdsynpunkter bakom reformen. Av påstådd omtanke om både mor och barn skall modern, genom en försäkringsteknisk konstruktion, direkt animeras att avstå från förvärvsarbete och i stället stanna hemma och vårda barnet de första känsliga månaderna efter ankomsten till denna besvärliga värld. I det syftet infördes från början en mycket rigorös bestämmelse, som innebar att en enda dags förvärvsarbete under 6-månadersperioden medförde ett förverkande av rätten till tilläggssjukpenning under hela den återstående tiden. Detta var ett så manande pekfinger mot den nyblivna modern, att riksdagen fann sig föranlåten att 1969 ändra lagen på denna punkt, och den s.k. 30-dagarsregeln infördes och gäller ännu. I 30 dagar kan alltså en nybliven moder hjälpa till på sin gamla arbetsplats utan att drabbas av ekonomiska sanktioner. Men efter 31 dagar har hon ändå förverkat rätten till tilläggssjukpenning, om hon till äventyrs skulle märka att hon inte orkar fortsätta jobbet eller av hänsyn till barnet skulle vilja avstå från förvärvsarbete för att vara hemma resten av 6-månadersperioden. Det manande pekfingret finns alltså kvar, det begränsande kritstrecket har bara flyttats fram en bit. 30-dagarsregeln blir i det här fallet ett direkt hinder för de skyddsoch vårdsynpunkter som den skulle befrämja. Jag skall gärna erkänna att beslutet från 1969 om 30-dagarsregeln, som jag själv deltog i, var ett misstag. Men vi har nu möjlighet att rätta till det. Vi borde väl alla i dag, herr talman, med lugn och tillförsikt kunna överlåta åt kvinnan att på egen hand och efter eget omdöme avgöra under vilka tider hon vill arbeta eller vara hemma och vårda sitt barn under 6-månadersperioden utan ekonomiska påtryckningar lagstiftningsvägen. Jag hoppas att något av Kerstin Hesselgrens anda måtte sväva över kammaren när vi om en stund skall gå till votering i denna fråga. Efter detta föredömligt korta anförande, herr talman, i en för kvinnan viktig frihetsfråga yrkar jag bifall till reservationen 2 till socialförsäkringsutskottets betänkande nr 15.

Herr talman! Frågan om reglerna för tilläggssjukpenningen vid barnsbörd har som herr Ringaby sade varit föremål för behandling vid såväl 1969 som 1970 års riksdagar. 1969 års riksdag beslöt om en uppmjukning av den tidigare restriktiva lagstiftningen på detta område. Före 1969 gällde att en moder, som uppbar tillägssjukpenning under de 180 dagar hon hade rätt till, också måste avhålla sig från förvärvsarbete under denna tid. Det inträffade emellertid några fall som gav eko på olika sätt i landet, med påföljd att man omprövade lagstiftningen. Vederbörande hade fyllt viktiga uppgifter på sin arbetsplats och därmed förlorat rätten till tilläggssjukpenning. Det ansågs alltför restriktivt att inte ha rätt att arbeta någon dag. Detta var orsaken till att 1969 års riksdag fattade beslut om att modern skulle få arbeta upp till 30 dagar, utan att detta skulle äventyra tilläggssjukpenningen. De nuvarande reglerna i fråga om rätt till tilläggssjukpenning innebär att ersättning kan uppbäras redan 60 dagar före den väntade nedkomsten och längst 180 dagar efter förlossningsdagen. Totalt rör det sig om 180 dagar. Villkoret för erhållande av denna tilläggssjukpenning är att man är försäkrad för tilläggssjukpenning inom sjukförsäkringen. Det är angeläget att ha detta med i blickfånget. Till socialförsäkringsutskottets betänkande nr 15 finns fogade tvenne reservationer, vilka fröken Bergström och herr Ringaby här gjort sig till tolk för. Reservationen 1 syftar till att kvinnan skall få uppbära tilläggssjukpenning under totalt sex månader och att tiden därför skall kunna uppskjutas om barnet måste vistas på sjukhus. Ett bifall till motionen och reservationen, som förutsätter att modern förvärvsarbetar tills barnet kommer hem från sjukhuset, skulle medföra att man skulle tappat bort en del av syftet med tilläggssjukpenningen, nämligen vårdsynpunkten, Den är väsentlig liksom också moderns möjligheter till vila och återhämtning. Det kan enligt utskottets mening inte accepteras att man inför en sådan regel som reservationen 1 innebär. Dessutom skulle rätt till tilläggssjukpenning under obegränsad tid framåt kunna innebära konsekvenser som det är utomordentligt svårt att överblicka. Från dessa utgångspunkter har utskottet kommit fram till ett avslagsyrkande på motionen och därmed också på reservationen 1, och jag skall på den punkten be att få yrka bifall till utskottets hemställan. Reservationen 2 bygger på motionen 723 vilken tar upp frågan om att kvinnan får förvärvsarbeta högst 30 dagar under 180-dagarsperioden utan att förlora rätten till fortsatt sjukpenning under resten av perioden. Man har just här fört en diskussion om att om kvinnan skulle arbeta ytterligare en dag, skulle hon förlora denna rätt till tilläggssjukpenning. Man menar att det är orimligt, och på den punkten vill motionärerna ha till stånd en ändring. I motionen användes t.o.m. uttrycket att de nuvarande reglerna om rätt att arbeta högst 30 dagar innebär en förmyndarinställning från statsmakterna. Det framgick också i någon mån av den diskussion fröken Bergström här förde. Att skriva en sådan sak i motionen innebär ändå att man inte känner till den historiska bakgrunden. Får jag påminna om att i botten av denna fråga ligger en konvention, nr 103, från Internationella arbetsorganisationens allmänna konferens år 1952. Konventionen ger rekommendationen att kvinnan skall ha rättighet att stanna hemma och vårda sitt barn. När frågan avgjordes år 1952 på denna konferens redovisades också olika synsätt på densamma. Av de svenska representanterna röstade regeringsrepresentanten och arbetstagarrepresentanterna för rekommendationen. Det sista är viktigt att minnas, därför att motionärerna här har åberopat LO:s yttrande i ett sammanhang. Däremot röstade arbetsgivarrepresentanten vid detta tillfälle mot förslaget till konvention, dvs. mot antagandet av denna rekommendation. Det kan vara värt att erinra om det, eftersom motionärerna och reservanterna vill ta bort denna rätt till ledighet, ta bort detta skydd för moder och barn. Den utformning som den svenska lagstiftningen har fått innebär att en mor erhållit laglig rätt att åtnjuta sex månaders ledighet — det har skett i etapper — dvs, rätt att avhålla sig från yrkesarbete under denna tid. Hon kan alltså inte tvingas ut på arbetsmarknaden av sin arbetsgivare eller av annan person, Hon äger enligt denna lagstiftning rätt att vara hemma och vårda sitt barn. Jag erinrade tidigare om att det år 1969 gjordes en uppmjukning av denna lagstiftning. Det var på grund av särskilda förhållanden som man gav kvinnan möjlighet att arbeta under högst 30 dagar utan att hon skulle förlora rätten till tilläggssjukpenning. Liksom herr Ringaby, som framhöll att han deltog i utskottsarbetet den gången, så vill också jag nämna att även jag gjorde det. Jag har ett minne av att det rådde en viss tveksamhet om man skulle sträcka sig så långt som till 30 dagars arbete utan att rätten till tilläggssjukpenning gick förlorad. Man befarade att något av själva idén bakom lagen då skulle försvinna — om skydd för mor och barn. Det är just skyddet för mor och barn som ligger i botten på de regler som i dag gäller. Varför gick man då med på dessa 30 dagar? Jo, det var därför att man ville ge möjlighet för en mor att fullgöra viktiga arbetsuppgifter. Det fanns nämligen konkreta exempel på behovet av detta. Motionärernas förslag innebär i realiteten en återgång till den gamla ordningen, nämligen att kvinnan tappar bort rättigheten till skyddet, som hon ändock har fått i etapper, för sig och sitt barn, och att hon kan tvingas ut på arbetsmarknaden igen. Vi måste när vi talar om valfrihet vara medvetna om att förslaget innebär att en mor kan tvingas ut på arbetsmarknaden — lagstiftningen syftar till att förhindra detta — och därmed skulle den valfrihet man vill främja i realiteten gå förlorad. Nu finns det ett stöd i lagen för moderns möjlighet att vara hemma — ett stöd till skydd för modern, ett stöd för barnet att få behålla sin mor hemma och ett stöd i kampen för att värna familjen. Det sista är inte minst angeläget i vår tid. Det är från dessa utgångspunkter som vi i utskottet kommit fram till att det inte finns någon anledning eller möjlighet att följa motionärernas förslag och inte heller förslaget i reservationen 2. Jag ber, herr talman, att också på den punkten få yrka bifall till utskottets förslag och därmed avslag på båda reservationerna.

Herr talman! Jag måste nog uttrycka en viss förvåning över herr Carlssons i Vikmanshyttan resonemang. Han talar om att motionärerna och vi reservanter vill ta bort rätten till skydd för modern. Det borde ha framgått både av motionen, reservationen och av vad jag sagt tidigare att det ingalunda är fallet. Vi vill tvärtom slå vakt om detta skydd för modern, men vi vill samtidigt att modern på bästa möjliga sätt skall kunna ta hand om barnet. Herr Carlsson nämnde att bestämmelsen om möjligheten att arbeta i högst 30 dagar utan att förlora sjukpenningen har kommit till just med hänsyn till konkreta svårigheter på arbetsmarknaden. Man var angelägen om att en kvinna skulle kunna gå ut i arbete, i varje fall tillfälligt för att klara vissa uppgifter, och av den anledningen gjorde man denna justering av reglerna och utsträckte då tiden till högst 30 dagar. Herr Carlsson menar att motionen skulle innebära att kvinnan kan tvingas ut på arbetsmarknaden. Jag kan inte se att det på något sätt skulle vara fråga om ett tvång för henne.

Regeln om att man kan få sjukpenning under förutsättning att man arbetar högst 30 dagar kan innebära ett så stort ekonomiskt avbräck för kvinnan att hon måste hitta på nödlösningar för barnet i stället för att återgå till hemmet och själv ta hand om det. Herr talman! Jag ber att än en gång få yrka bifall till reservationen i detta avseende.
Herr talman! Jag har väl inte så stor anledning att fortsätta debatten, men eftersom herr Carlsson i Vikmanshyttan hänvisade till ILO-konventionen vill jag säga att den bara ger rekommendationer till en sådan här rättighet men självfallet inte lägger sig i detaljutformningen av lagstiftningen. Hur man än vänder sig i denna fråga blir det litet besvärligt om man skall ta hänsyn till skyddstanken i reformförslaget. När rätten till tilläggssjukpenning var förverkad efter en dags arbete, som den var tidigare, var det besvärligt för kvinnan om hon en dag gick tillbaka i sitt gamla jobb för att hjälpa sin arbetsgivare. Då kunde hon inte sedan återvända till hemmet för att sköta barnet och samtidigt behålla sjukpenningen, Detsamma blir förhållandet när vi har en 30-dagarsregel. Det är inte så lätt att avgöra när man orkar gå tillbaka i förvärvslivet. Om en kvinna varit i arbete en månad efter nedkomsten men efter 31 dagar märker att hon inte orkar utan vill återvända hem, hindrar ju denna regel henne från att gå tillbaka och erhålla tilläggssjukpenning under den tid hon sköter barnet. Det är bara kvinnan själv som kan avgöra under vilka tider hon orkar jobba och under vilka tider hon vill vara hemma. Jag tycker att vi gott kan ge henne det förtroendet.

Herr talman! Fröken Bergström uttryckte sin förvåning över mig och min syn på denna fråga. Jag är inte alls förvånad över detta uttalande eftersom fröken Bergström liksom herr Ringaby har missuppfattat andemeningen bakom den lagstiftning vi har i dag, nämligen att skydda barnet och ge modern möjlighet att vara hemma hos sitt barn. Tidigare var det ju så att modern inte fick vara ute i förvärvsarbete en enda dag utan att förlora sin tilläggssjukpenning. Sedan gav man en möjlighet för modern att under särskilda förhållanden arbeta 30 dagar. Hon kunde få gå på sammanträden och fullgöra viktiga uppgifter, som hennes arbetsgivare ansåg att han behövde henne för. Men den tanke man hade när man fattade beslutet var att man skulle skydda barnet och modern men ändå öppna en möjlighet för modern att fullgöra angelägna arbetsinsatser. Utskottet hade den gången inte alls den syn på frågan som herr Ringaby och fröken Bergström har, nämligen att modern ovillkorligen skall ut på arbetsmarknaden, Grundtanken var att man skulle ge modern möjlighet att vara hemma. Det är också andemeningen bakom den ILO-rekommendation som finns och som vi har försökt förverkliga i vår lagstiftning. Andemeningen i lagstiftningen har alltså varit omvårdnaden och omtanken om barn och moder.
Herr talman! Men det är ett faktum att både moder och barn kommer i en tvångssituation efter 31 dagar, och då är vårdsynpunkten i fara.

Herr talman! Jag vill helt kort anlägga några synpunkter på socialförsäkringsutskottets betänkande nr 15. Jag skulle ha önskat att den synpunkten hade kommit fram i utskottets motivering för sitt avslagsyrkande till motionen 723 av herr Romanus m.fl., att riksdagen vill slå vakt om den förvärvsarbetande moderns lagliga rätt att under futtiga sex månader vara tillsammans med sitt barn och vårda det. Jag är glad över att herr Carlsson i Vikmanshyt tan tagit upp den saken i sitt anförande, men det står inte något om det i Nr 66 den alternativa skrivningen till utskottets betänkande. Onsdagen den Även om motionärerna och reservanterna syftar till att ge kvinnan 2] april 1971 möjlighet att vara hemma i sex månader, är det som jag ser det i realiteten fråga om ett intresse för arbetsgivaren. Hur ser verkligheten ut Reglerna för för förvärvsarbetande mödrar? Den ensamstående modern lika väl som = tilläggssjukpenning den förvärvsarbetande gifta modern är nogsamt medveten om det dåliga vid havandeskap anseende mödrar har som arbetskraft — med rätt eller orätt är en annan sak. Är vederbörande inte på det klara med det, blir hon säkerligen snart varse detta, om inte förr så åtminstone om barnet insjuknar sedan hon återupptagit förvärvsarbetet. Inom den offentliga sektorn ges rätt till viss ledighet enligt avtal. Inom den privata sektorn accepteras inte alltid barnets sjukdom som giltig anledning till frånvaro. Det finns t.o.m. arbetsgivare som klart talar om att barns sjukdom inte godtas som orsak till frånvaro från arbetet. Bara tanken på detta och framtida befarade svårigheter att ordna barntillsynen är säkert tillräckligt för att endast ett fåtal spädbarnsmödrar skall ha kraft nog att använda möjligheten, som motionärerna uttrycker det, att själva avgöra om de vill förvärvsarbeta under havandeskapsledigheten, i varje fall om de är privatanställda. Ja, inte är det ökad valfrihet annat än i den meningen att modern har valfrihet att förkorta sin havandeskapsledighet. Jag undrar om det finns någon mor som är snabbköpskassörska och som har mod att säga nej, om arbetsgivaren behöver hjälp en lördag eller helgdagsafton eller meddelar att moderns vikarie har blivit sjuk. Samhällets service är utesluten för barntillsyn. För en ensamstående mor utan anhöriga är enda möjligheten, efter vad jag kan förstå, att ta barnet med på arbetsplatsen. Enligt mitt förmenande kan det inte vara riktigt att ytterligare beskära den korta tid som mödrar har laglig rätt att vårda sina barn under de sex första månaderna efter födelsen. Herr talman!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
Herr talman! Fru Holmqvist talar om att det skulle vara framför allt ett intresse för arbetsgivaren att göra den förändring i lagen som vi nu diskuterar. Jag ser det helt från motsatta sidan: som ett intresse för familjen att ha den här möjligheten. I en nybliven mors övervägande av om hon skall återgå till förvärvsarbete måste ligga för det första möjligheten att ordna för barnet och för det andra möjligheten att själv orka med arbetet. Om det visar sig att bedömningen inte varit riktig i något av dessa avseenden, måste hon lämna arbetet, och då skall det inte hänga på om hon har arbetat 30 eller 31 dagar, för att hon skall få sjukpenning för den tiden. Fru Holmqvist frågade vilken varuhuskassörska som har mod att säga nej, när arbetsgivaren kommer och säger att han behöver hennes hjälp. Varför skulle hon inte ha mod att säga nej? Hon har ju laglig rättighet att vara borta under minst sex månader i samband med havandeskap och förlossning utan att arbetsgivaren har möjlighet att avskeda henne, om 157 hon har haft en tillräckligt lång anställning. Jag vill i det här sammanhanget också peka på LO:s remissutlåtande i anknytning till att den här lagen diskuterades 1969. Där sägs direkt att LO inte anser att det kan innebära några risker för modern om lagen uppmjukas. Jag tycker att detta yttrande från LO:s sida är mycket talande.
Herr talman! Här åberopas LO:s yttrande, men LO är ju långt borta från den ensamma modern som står öga mot öga med arbetsgivaren, framför allt om hon arbetar på en liten arbetsplats, där hon möter sin arbetsgivare personligen. Det är inte så enkelt att säga nej till ett förvärvsarbete, och jag är övertygad om att det kvarstår en känsla av obehag, när hon återtar sin tjänst, ifall hon skulle ha modet att vägra. Riksdagsledamöterna bör hålla i minnet att alla kvinnor inte har kraft att möta den enskilde arbetsgivaren. Det är endast statsanställda som har rätt till ytterligare tjänstledighet i samband med barnsbörd; även kommuner och landsting har ställt sig välvilliga till sådan ledighet. Det kan sägas till en som är statsanställd att man har laglig rätt att vägra, men jag undrar hur det känns för dem som själva skall möta arbetsgivaren.
Herr talman! Fru Holmqvist drog in arbetsgivarintresset här och hänvisade till kassörskan i snabbköpet. Har hon mod att säga ifrån, om arbetsgivaren påkallar att hon skall hjälpa till i jobbet? Och fru Holmqvist, om kvinnan faller för dessa övertalningsförsök och hjälper till i 31 dagar men sedan finner att hon är absolut tvungen att gå tillbaka hem till sitt barn och vårda det, vad händer då? Hon kanske inte orkar fortsätta arbeta, hon kanske anser att hon hade fel och att hon nu måste återvända till sitt barn. Då har hon förverkat rätten till tilläggsjukpenning. Och då är hon verkligen i en tvångssituation, ty då kan hon inte göra annat än att fortsätta arbeta. Nog tycker jag att fru Holmqvist skulle kunna överlåta åt den här kassörskan att själv avgöra hur hon vill ha det.

Herr talman! Frågan om allmän tandvårdsförsäkring har vid olika tillfällen aktualiserats. I takt med utbyggnaden av allmän sjukförsäkring och andra åtgärder för att skapa social trygghet åt medborgaren har tandvårdsförsäkringen framstått som alltmer angelägen. Tandvården är för den enskilde medborgaren mycket kostsam, och låginkomstutredningen har visat att stora grupper i Sverige helt enkelt inte har råd att sköta sina tänder och därmed åsamkas onödigt lidande och utsättes för risker i form av följdsjukdomar och andra komplikationer. Därför har från centerpartiets sida sedan lång tid tillbaka kravet på en allmän tandvårdsförsäkring spelat en väsentlig roll. Vi menar att genomförandet av en allmän tandvårdsförsäkring är en angelägen reform som bör genomföras snarast. I statsverkspropositionen sägs om utformningen av tandvårdsförsäkring att den frågan behandlas av en expertutredning, som tillsattes i maj förra året. Direktiven ger vid handen att utredningsmannen till uppdragets fullföljande får göra en inventering av de tandvårdsbehov som kan finnas bland olika grupper av medborgare och som kräver särskilda åtgärder för att kunna tillgodoses.

Som framhålles i motionen har det konstaterats, att inte mindre än 20 procent av insulinpatienterna har kärlförändringar i tandköttet, rothinnan och pulpan. Bland de sockersjuka förekommer också en ogynnsam växelverkan mellan vissa tandsjukdomar och diabetessjukdomen. Diabetikerna bör därför enligt min mening direkt kunna hänföras till de grupper som i första hand bör få tillgång till fri tandvård och bättre möjligheter att förebygga tandsjukdomar. Denna uppfattning, menar jag, bör delges 1970 års utredning om tandvårdsförsäkring för beaktande. Jag vill, herr talman, yrka bifall till reservationen, som är fogad vid socialförsäkringsutskottets betänkande nr 16.

Herr talman! Fröken Pehrsson talade här om centerns intresse för den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det skulle väl dra för långt ut att ta upp en debatt om detta. Kanske vi skall begränsa oss till vad hennes motion egentligen gäller: en begäran om fri tandvård för diabetiker. Jag vill peka på att den motion som vi har att behandla är en direkt avskrift av de yttranden som handikapprådet och Svenska diabetesförbundet avgav med anledning av utredningsbetänkandet om folktandvårdens utbyggnad och reglering 1970. Engagemanget och intresset är stort när det gäller att lösa tandvårdsproblemen för de handikappade. Innan jag går in på själva utskottsbetänkandet vill jag nämna vad som är på gång i denna fråga. Statens handikappråd har tillsatt en särskild arbetsgrupp med specialtandläkare för att kartlägga tandvårdsbehovet och visa på framkomliga vägar. De frågor som man tar upp är utbildningen vid tandläkarhögskolorna, tekniken för att klara av en sådan här tandvård och vilka läkare som kan vara beredda att ta emot handikappade patienter. Vid en kommande sjukhusmässa i Malmö i juni månad i år skall en demonstrationsklinik för tandvård av handikappade om möjligt inrättas. Ett särskilt problem utgör tandvården vid våra olika institutioner. Folktandvårdsutredningen tar just nu upp problematiken beträffande anstaltsvården och specialisttandvården i öppen vård. Svenska tandläkaresällskapet har också tillsatt en handikappgrupp för att utarbeta riktlinjer, och kontakter har etablerats mellan tandläkare och handikappade för samtal. Svenska diabetesförbundet kommer den 8 maj i år att ha en tandvårdskonferens i riksdagshuset med deltagande av specialtandläkare och socialvårdens företrädare. I juni kommer de svenska och övriga skandinaviska epilektikerförbunden att tillsammans med Nordisk odontologisk studenterråd i samarbete med statens handikappråd att ha ett symposium om de handikappades tandvårdsproblem. De främsta experterna i Norden deltar för Norge, Sverige och Danmark, och ett kompendium väntas bli utarbetat, särskilt avsett för tandläkarstuderande vid de nordiska tandläkarhögskolorna. Herr talman! Detta var bara en inledning för att belysa intresset just för dessa frågor. Vi vet att i april 1970 tillsatte chefen för socialdepartementet 1970 års utredning om tandvårdsförsäkring, och i direktiven sägs bl.a. följande: ”En tandvårdsförsäkring kan göras allmängiltig, men det kan också finnas skäl för vissa avgränsningar och för prioritering av vissa tandvårdsbehov.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

Herr talman! Jag finner det mycket glädjande med detta stora intresse för handikapptandvård över huvud taget, varvid även diabetikerna kommer in i bilden. I statsverkspropositionen, som jag direkt citerar, skriver man: ”En pågående expertutredning har till uppgift att klarlägga hur en tandvårdsförsäkring närmare bör utformas. Enligt direktiven för utredningens arbete bör syftet med en tandvårdsförsäkring vara att göra en god tandvård tillgänglig till en för alla medborgare överkomlig kostnad. I direktiven har också anförts att en tandvårdsförsäkring kan göras allmängiltig, men att det också kan finnas skäl för vissa avgränsningar och för prioritering av vissa tandvårdsbehov.” Det är med tanke på detta som motionen och reservationen har tillkommit. Jag vill framhålla som min uppfattning att diabetikerna behöver prioriteras. Jag vet att utredningen tillsattes i maj 1970.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
Herr talman! Jag tror att vi skall vara mycket försiktiga när vi bryter ut vissa grupper och vill skapa specialregler för dessa i en försäkring. Vi har varit försiktiga med att göra detta när det har gällt sjukförsäkringen, och vi bör vara försiktiga med att göra det också i en kommande tandvårdsförsäkring. Jag respekterar fröken Pehrssons patos i denna fråga. Men fröken Pehrsson är ändå ganska ensam och har inte lyckats få sina partikamrater i utskottet med på reservationen. Jag är dock övertygad om, fröken Pehrsson, att när utredningen är klar så kommer inte fröken Pehrssons grupp, som ligger henne så varmt om hjärtat, att vara bortglömd.